Herr talman! Borås A-region sade man förr i tiden. Namnen är många, men jag föredrar Sjuhäradsbygden -- kanske för att jag kommer därifrån. Jag vill, herr talman, av två skäl börja med att instämma i Ingvar Johnssons anförande. Dels därför att jag tycker att det var i sak bra och riktigt, dels därför att vi i norra Älvsborg och södra Älvsborg är så beroende av varandra och på en mängd områden har ett samarbete som fungerar väldigt bra. Jag vill alltså instämma i Ingvar Så tillbaka till Sjuhäradsbygden. Det som jag tycker är typiskt för människorna i den bygden är att de är idoga, arbetsamma, uppfinningsrika, men kanske också litet ''om sig och kring sig, för att få nåt' i sig och på sig''. Det finns elaka historier, jag poängterar att de är elaka och säkert osanna, om knallen som hade två alnar -- en litet längre och en litet kortare. Den ena användes när det var inköp på gång. Den andra när det gällde försäljning. Ni får själva gissa vilken som användes vid resp. tillfälle. Nu undrar kanske vän av ordning vad detta har med en allmänpolitisk debatt i Sveriges riksdag i februari 1991 att göra. Det kan man naturligtvis fråga sig. Vad jag vill ha sagt är att människorna i min hembygd faktiskt aldrig har hemfallit till gnäll. Man har genom århundraden slitit och släpat och alltid varit arbetsam. Så var det och så är det. I Sjuhäradsbygden, med tekoindustrierna som bas i industriverksamheten, gäller det faktiskt att ligga i. Där sätter man en ära i att klara sig själv. Under de senaste tre decennierna har vi haft en dramatisk nedgång av antalet sysselsatta inom teko. Trots detta är denna industrigren fortfarande viktig för våra bygder. Den är dessutom, precis som alltid, extremt konjunkturkänslig. Vi märker uppgångar, men också nedgångar, snabbare än i de flesta andra områden i landet. Hittills har mer än 1 200, alltså ungefär 11 %, varslats om uppsägning. Företrädare för branschen, både på arbetsgivar och arbetstagarsidan, räknar med -- eller kanske spår -- att antalet sysselsatta under 1991 kommer att minska med ca 4 000 personer. Strukturen på näringslivet i Sjuhäradsbygden är sådan att alla är medvetna om att en fortsatt strukturomvandling är nödvändig. Det får dock inte innebära, och behöver inte innebära, att teko slås ut. Det får inte heller innebära att omvandlingen går så snabbt att näringsliv, arbetsmarknad och -- viktigast av allt -- människorna inte hinner med. Några av de åtgärder som är vidtagna, exempelvis frisläppandet av investeringsfonderna, är viktiga för vår bygd. Ännu viktigare är dock strävan att sänka kostnaderna. På få ställen i landet betyder det så mycket som i Sjuhäradsbygden att vi kan komma över från inflationslöner till reallöner. Enligt den regionalpolitiska utredningen var det för några år sedan 42 % av de sysselsatta i Sjuhäradsbygden som arbetade i det man kallade kostnadskänslig verksamhet. Motsvarande tal för några andra delar av landet, exempelvis Bergslagen och sydöstra Sverige, var 24 %. Mot denna bakgrund är det naturligtvis av största vikt att vi kommer till rätta med kostnadsutvecklingen. Det är därför vi hoppas mycket på Nu skall jag inte lyfta fram problemen mer, nu skall jag i stället peka på några åtgärder som jag menar är viktiga och på ett antal starka sidor i SIFU och Proteko. Dessa institutioner bör få möjlighet att mer aktivt samarbeta för att underlätta den omstrukturering som vi alla inser är nödvändig. Några ord specifikt om tekoindustrin. SIND har ett branschstöd på 85 miljoner, som de administerar. Det måste i ökad utsträckning användas offensivt och inte bara till uppehållande försvar. Proteko, som jag tidigare nämnde, bör få större möjligheter att specialrikta offensiva insatser till utvecklingsbara tekoföretag. Till frågan om importregleringar för tekovaror. Här rör jag mig på ett minerat område, det är jag medveten om. Hösten 1988 beslutade riksdagen att alla importregleringar skall vara avskaffade den 31 juli i år. Det beslutet fattades under helt andra politiska och handelspolitiska förhållanden än de som råder nu. Det är i sig skäl till att man bör fundera på att ändra det beslutet. Under stor enighet har riksdagen beslutat att Sverige, under vissa förutsättningar, skall eftersträva medlemskap i EG. Inom EG har man importrestriktioner för tekovaror. Man har sagt att strävan är att dessa skall tas bort, men att man räknar med att det kanske tar tio år. Det betyder att om våra förhandlingar med EG leder till det resultat som en bred majoritet i riksdagen syftar till, kommer vi att om några år få införa importrestriktioner på tekovaror igen. Det verkar inte speciellt förnuftigt eller rationellt. Jag anser att om vi på en mängd områden eftersträvar en harmonisering till EGs regler, så bör vi göra det även på det här området. Trots nedgången kvarstår, i varje fall i en del avseenden, en viss överhettning i huvudstadsregionen. I datakommunikationernas tidevarv bör det inte vara några svårigheter att flytta viss verksamhet till andra delar av landet. Folksam har fattat sådana beslut. Jag tycker nu att postgirot bör följa i Folksams spår. Om jag får upprätta en önskelista, tycker jag att det vore rimligt att postgirot flyttade en del av sin verksamhet till Sjuhäradsbygden--Borås. Borås kommun har lovat att medverka i en sådan lokalisering. Bara en sak till. Statens räddningsverk har fyra skolor ute i landet. Kapaciteten vid dessa räcker inte till, därför har man utlokaliserat viss utbildning. I Borås har kommunen byggt en utomordentligt fin brandövningsplats. Det verkar vara Europas finaste, i varje fall om man skall döma av alla de studiebesök som görs där. Tidvis har deltidsbrandmän utbildats där. Jag tycker att det vore rimligt att räddningsverket utlokaliserade den utbildningen till Borås. Jag påminner på nytt om den resurs som provningsanstalten kan vara. Det var inte meningen, herr talman, att detta skulle bli någon litania, alltså klagosång, och jag hoppas att mitt inlägg inte har uppfattats som en sådan. Det jag vill åstadkomma egentligen är att peka på de stora möjligheter som Sjuhäradsbygden har. En sak vågar jag lova, i våra bygder skall vi ligga i och jobba som vi alltid har gjort. Vi vill bara ha chansen, och den hoppas jag att vi kommer att få.

Herr talman! Regeringens politik att momsbelägga kollektivtrafiken och att höja restaurangmomsen är verksamma slag mot näringslivet och framtiden för Gotland. Kostnaderna för färjeåkande har stigit med 35 % och för flyget med 25 % sedan årsskiftet. Slopandet av fraktstödet och stödet för flyget visar vad det är fråga om. Det är en ren isoleringspolitik, och det är otillständigt. Det är fråga om storebrorssamhället som förtrycker en liten avlägsen del av landet. Det ser ut att kunna vara en ''baltikumisering'' och kanske t.o.m. en Miljöpartiet de gröna har en helt annan syn på dessa frågor. Vi vill att Gotland skall utvecklas, liksom andra delar av landet. Vi vill stödja en självutveckling. Därför har vi bl.a. föreslagit att arbetsgivaravgifterna skall sänkas med 10 procentenheter. Det innebär att lönekostnaderna för alla verksamheter på ön sjunker med 10 %. Detta sänker kostnaderna för kommunerna rejält och de får möjligheter att klara sina lagstadgade uppgifter. Det kommunala skattestoppet måste hävas. Det är egentligen ett brott mot principen om kommunalt självstyre. Hur skall kommunerna kunna klara de uppgifter som vi ålägger dem, om de inte har möjlighet att finansiera dem? Momsen på kollektiva transporter till lands och sjöss måste slopas. Gör man det får näringslivet på ön en rejäl skjuts. Momsen på restauranger och turism måste återgå till det gamla värdet. Tankarna på att slopa fraktstödet och flygstödet bör avvisas. Det är bara några exempel på vad man faktiskt mycket enkelt kan göra för att lätta på situationen för den hårt trängda ön. Transporterna till och från Gotland måste utredas. I en sådan utredning måste de gotländska intressena ha mycket stor tyngd. Vi anser att ägarna av färjetrafiken måste befinna sig på Gotland. Gotlänningarna är faktiskt experter på sina problem, inte utredare som sitter på fastlandet och tycker, inte heller ägare på fastlandet. Utredningen måste tillsättas med stor skyndsamhet. Målet måste vara att få goda transporter till kostnader som är rimliga. Vad kan då vara rimligt? Det går inga landsvägar mellan Gotland och fastlandet. Sjövägen är egentligen landsvägen. Kostnaden för att komma till och från Gotland med de långsamma färjorna måste likställas med kostnaden att färdas med bil motsvarande sträcka på land. En utgångspunkt kan vara det statliga avdraget på 12 kr. per mil. Det skulle betyda ungefär 200 kr. för en familj med bil. Omräknat skulle det kunna innebära att bilen kostar 100 kr. per resa och varje vuxen passagerare 50 kr. Det skulle vara en radikal sänkning av kostnaderna för att ta sig till och från Gotland. Vi tycker att det är viktigt att ur transportsynpunkt likställa Gotland med resten av landet. Allt annat är isoleringspolitik. För flygets del måste Gotland gynnas med sänkta landningsavgifter. Så tycker vi också att det skall vara för övre Norrland. Vi vill avveckla löntagarfonderna och ersätta dem med kommunala närfonder för att utveckla lokal miljövänlig produktion. Löntagarfonderna har i stort sett endast kunnat användas till att höja börskurserna och gynna stora kapitalägare. Det var väl egentligen inte det som var meningen med löntagarnas pengar. Vi vill återföra fastighetsbeskattningen till kommunerna och se till att taxeringsvärdena för bofasta i attraktiva områden blir sådana att de bofasta inte får det ekonomiskt svårt på grund av de spekulationer som är så vanliga i dessa attraktiva områden. I vår gröna lunta, som är svar på regeringens nådiga lunta, har vi visat hur vi kan finansiera våra omläggningar, bl.a. genom en skatteväxling mellan skatten på energi och skatten på arbete. Sedan har vi den stora frågan om oljeutvinningen. Regeringen har givit tillstånd till omfattande oljeletning utanför Gotland, bl.a. på Klints bankar. Detta är ett planerat miljömord från regeringens sida. Den måste vara medveten om att löften om oljeletning kan leda till att man finner olja. Att i ett sådant läge förhindra oljeutvinning är praktiskt taget omöjligt. Exploatörerna har ändå satsat stora belopp och de räknar naturligtvis med att de skall få tillbaka sina pengar. Östersjön är svårt skadad och havet tål inte mycket mer stryk innan det dör. Det vet regeringen. Man har deltagit i stora konferenser om detta, bl.a. i Ronneby i somras. Goda kunskaper finns, men regeringen fullföljer sina planer på miljömordet. All oljeutvinning i Östersjön måste stoppas. Det måste vara en prioriterad uppgift för regeringen att verka för detta också internationellt. Därför måste oljeletningstillstånden dras in, och det med en gång. Jag tycker att det kan vara rimligt att t.o.m. betala skadestånd till de oljeletningsföretag, vilka man har givit möjlighet att sätta i gång att leta efter olja. Det kunde faktiskt vara en billig försäkringspremie. Det är mycket viktigt att Gotland inte isoleras och att oljeletningen raskt upphör. Hela denna politik är mycket märklig i en tid då vi alla pratar om internationell samverkan. I stället för man här en politik för nationell isolering. Vi ser det också i andra delar av landet, där man försämrar möjligheten att ta sig fram på järnväg. Jag tänker på Norrlands inland med inlandsbanan och andra ställen som faktiskt också drabbas av den konsekventa isoleringspolitiken. Detta håller inte. Landet ingick förra året, med regeringens hjälp, i en stor kampanj om att hela Sverige skulle leva. Gör man konsekvent på det här sättet, motsäger man faktiskt det man har satt i gång och som fått en fantastisk massa människor att med entusiasm arbeta på att hela landet skall leva. Då måste man faktiskt i sitt dagliga arbete, i politiken, också inse att det får konsekvenser. Då kan man inte behandla Gotland på det här sättet, med dessa enorma kostnader för att komma till och från ön. Det behövs faktiskt en folkstorm på Gotland för att påverka regering och riksdag så att isoleringspolitiken kan stoppas. Det är ganska fantastiskt att vi i en tid av internationalism bidrar till nationell isolering. Det måste bli ett slut på det.

Herr talman! Först vill jag säga att jag delar Birger Anderssons uppfattning att det är viktigt att framföra regionala problem i de regionalpolitiska debatterna. Jag tänkte tala litet grand om Stockholms län. Tyvärr har ingen av oppositionspartiernas ledamöter anmält sig för att tala om regionalpolitiken i dag. Det kan kanske bli bättre ett annat år. Stockholms län är en modern och vacker storstadsregion, där vi har tillväxt, där vi har expansion. Det är människornas situation och villkor, förutsättningar och möjligheter i en storstad som jag vill fästa kammarens uppmärksamhet på. Det handlar inte endast om arbete och bostäder, ekonomisk och social trygghet, utan det handlar också om livskvalitet. I dag är Stockholms län kontrasternas region. För många är Stockholm möjligheternas stad, för andra innebär den social utslagning och isolering. Här finns de rika och de riktigt fattiga. Här är det fint att bo på Östermalm och i Djursholm, medan områden som Tensta och Rinkeby har dålig klang -- där bor många socialt utslagna och många invandrare. Bostadsområdena i Stockholmsområdet är i mångt och mycket socialt skiktade. I Stockholmsregionen är också ett av de största sociala problemen ensamheten. Jag tycker, herr talman, att det är helt oacceptabelt att vi i vårt rika land och i vår fina stad har så många uteliggare. Det måste vidtas åtgärder snarast, både från kommunens och från riksdagens sida, för att komma till rätta med det här problemet. Bristen på platser på behandlingshem och på andra behandlingsmöjligheter för barn och ungdom är mycket stor, främst i Stockholms län, men även i andra storstäder. Ungdomar som begår allvarliga brott kan inte tas om hand. Kostnaderna på de institutioner som finns är höga. Personalomsättningen är stor. Socialnämnderna saknar ofta möjligheter till nödvändig uppföljning. Behandlingsresultaten uteblir i stor utsträckning. Läget är alarmerande. Nya satsningar behöver göras för att hitta bättre metoder för att nå fram till ungdomar i riskzonen. Det är nödvändigt att staten ger öronmärkta anslag samt anvisningar till denna verksamhet för att avhjälpa den akuta bristen. Stockholms län är inte bara Sergels Torg, utan här finns både glesbygd och tätort. Tänk på att Sveriges rikaste region också är den mest ojämlika! Arbetsplatserna finns i Stockholm och norrut, medan en stor del av bostäderna finns i de södra länsdelarna. En betydande del av befolkningen måste pendla kanske två timmar varje dag till och från sina arbeten. Herr talman! När statliga åtgärder utformas, måste hänsyn tas även till de probem som finns i vår region. Statliga åtgärder måste motverka, inte förstärka obalansen. Storstad och landsbygd måste utvecklas i harmoni med varandra. De som vill att Stockholm skall växa obehindrat är spekulanterna. Här handlar det om många människor som har flyttat hit från andra delar av landet och från andra länder. Bostadsmiljön måste förbättras i många av våra kommuner. Vårt län blir inte bättre om köerna till nästan allt fördubblas, när trafiken tilltar och avgaserna med den eller när vi tvingas bygga bostäder på våra grönområden. Storstadsutredningen fann att problemen var störst i de minst attraktiva bostadsområdena. Det är därför mycket viktigt att dessa områden rustas och vid behov byggs om, så att stämpeln av dåliga bostadsmiljöer försvinner. Detta förutsätter statligt stöd i form av lån med förmånliga ränte och återbetalningsvillkor. Herr talman! Antalet sysselsatta inom varuproduktionen i Stockholmsregionen har minskat med 75 000 personer under en 20 årsperiod. Under samma tid har antalet arbetande inom tjänsteproduktionen ökat mycket kraftigt. Enligt Regionplan 90 kan minskningen av antalet sysselsatta inom tillverkningsindustrin fortsätta. En sådan fortsatt utveckling innebär att näringlivet i Stockholms stad och län blir än mer tjänstemannainriktat. AMS-statistik visar att varslen i Stockholms län till största delen återigen berör tillverkningsindustrin. Här måste vi tillsammans ta krafttag. Olof Palme varnade för att vi hade byggt ett välfärdssamhälle, som var ett skal utan innehåll. Han menade att vi hade rationella vägar, rationella fabriker och rationella skolor. Nu var det på tiden, menade Olof Palme, att vi fyllde det rationella med ett mänskligt innehåll. Människor väljer att ställa sig utanför samhället, väljer att inte rösta. Främlingskap och invandrarfientlighet, det är välfärdssamhällets baksida. Då gäller det att våga se problemen och motverka marknadskrafternas brutala effekt. Herr talman! Storstäderna erbjuder ett rikt och omväxlande utbud av kulturverksamhet. Men de som deltar i denna kulturverksamhet kommer i alltför stor utsträckning ur det välutbildade skiktet av storstadens befolkning. Då Skådebanan i Stockholm upphörde för några år sedan, frigjordes medel motsvarande 37 grundbelopp. De har alltsedan dess använts till teaterfrämjande åtgärder. I årets budgetproposition säger utbildningsministern att medlen även nästa år skall tas i anspråk för dessa ändamål. Jag tycker att det vore bra om vi kunde satsa på en länsteaterverksamhet i Stockholms län. Vi måste få riktade barn och ungdomskultursatsningar i de mest utsatta bostadsområdena i Stockholmsregionen. Ett mycket bra exempel på ungdomssatsningar är Fryshuset. Vi socialdemokrater i Stockholms län kommer att arbeta mycket aktivt för att Fryshuset skall vara kvar och utvecklas. Även vi stockholmare, herr talman, har rätt till en god livsmiljö. Våra barn har också rätt till en bra gymnasieskola, de har rätt till en bra bostad, utan att behöva betala flera hundra tusen kronor. Även våra gamla har rätt till en god åldringsvård.

Herr talman! Jag trivs med riksdagsledamöter. Jag tycker att de flesta är mycket arbetsamma och kloka. De flesta gör mycket klokare saker än vi som är här i kammaren just nu. Man är ute bland folk, man gör mycket. Man kan ändå som riksdagsman fråga sig ibland: Står det vi håller på med i rimlig proportion till uppståndelsen när man väljer oss? Det är valrörelse, en lång kampanj och man drar ut hela svenska folket. Frågan är vad som blir resultatet. Ja, vi väljer naturligtvis regering. Men vad gör vi som riksdag? Jag är en optimistisk människa. Jag tycker att det har hänt något positivt, ett trendbrott. Riksdagsmotionernas antal har nämligen varje år ökat. En del säger att det är bra med riksdagsledamöter som motionerar, men i fjol minskade antalet motioner. Det är intressant att antalet minskade ytterligare i år. Det tycker jag är extra roligt och positivt, eftersom det är valår, då man normalt sett motionerar väldigt mycket. Riksdagsledamöter verkar motionera mindre och får då mer tid till annat. Den här allmänpolitiska debatten inleddes första dagen med en partiledaromgång. Så skall det vara. Det är valrörelse och de frågor som partierna har olika uppfattning om blir oerhört väl belysta. Man tror nästan att det är riksdagens viktigaste uppgift att visa när partierna är oense. Gårdagens debatt inleddes med en ekonomisk debatt mellan finansministern och partiernas ledande finanspolitiska talesmän. Det är jätteviktigt. Alla människor vet att riksdagen ägnar sig åt och talar om att man är oense om ekonomin. Men den här dagen inleddes med en interpellationsdebatt mellan Lars Leijonborg och civilministern om brister i statsförvaltningens medelshantering. De var rätt ense. Jag tror att det är viktigt att notera detta. Man är överens, men problemet är att myndigheter redovisar pengarna på galet sätt. Jag brukar ibland säga att politiska partier är de enda organisationer som tvingas se till helheten. Ett politiskt parti måste väga vägar mot regionalpolitik, mot forskning, mot försvar etc., under det att alla andra aktörer bara behöver ta ansvar för en del. Varje myndighet, varje annan organisation med någon kraft -- nu bortser jag från kyrkor och ideella organisationer -- företräder någon form av särintresse. De politiska partierna kan ha olika uppfattning, men när man tvingas göra avvägningar kommer man i många sammanhang fram till samma uppfattning. Problemet är hur man får genomslag för detta. Jag tror att vi alla vill ha så god högre utbildning och så god forskning som möjligt. Men samtidigt får kostnaderna inte bli hur stora som helst. Alla har nog ett intresse av att byråkratin inom högskolevärlden minskar. Då avser jag inte bara UHÄ utan också byråkratin vid våra universitet och institutioner. Hur hittar vi framkomliga vägar här? En viktig fråga är: Hur kan riksdagen arbeta för en rationalisering, för att man ser till att pengarna ger så mycket som möjligt? I det avseendet har vi hittills varit dåliga. Utskotten har alltid huvudansvaret. I ett utskott där man har oerhört mycket att göra, t.ex. i utbildningsutskottet eller arbetsmarknadsutskottet, hinner man inte se till resultatet av sitt arbete. Jag tror att ju mer pengar det är fråga om i ett utskott, desto mindre hinner man titta på de olika frågorna. Jag förmodar att man i t.ex. lagutskottet -- i det sammanhanget vill jag säga att konsumentverket säkert blir granskat -- har en mycket tung arbetsbörda. Jag kan föreställa mig att det alltid är bråttom i utskotten. Propositioner och motioner måste fram. En debatt i ämnet i fråga utlovas till en viss tidpunkt. Men plötsligt blir det inget sammanträde t.ex. en torsdag. Det sammanträdet ställs in. Men i stället kunde man väl träffas den aktuella torsdagen för att titta på hur exempelvis grundskolan fungerar. Man kunde göra en ''feed-back''. Själv sitter jag ju med i försvarsutskottet. Egentligen behöver det inte spridas utanför kammaren vad jag nu säger. Men vi har faktiskt inte särskilt mycket att göra där. Vi hinner göra någon form av uppföljning. I och för sig har viktiga saker hänt. Jag tänker då på den nya budgetreformen. Vidare finns det ett bra betänkande från riksdagens revisiorer, som har lett till ett riksdagsbeslut om hur riksdagen skall agera. Genom att studera förhållandena vad gäller en tredjedel av förvaltningen varje år finns det litet tid att gå in på sådana här saker. Talmannen har ju låtit tillsätta en utredning om riksdagens granskningsroll. Det gäller både utskottens roll och revisionens roll. Vi måste ju kunna se vad som händer och ta ställning till hur vi i riksdagen kan påverka. Jag sitter sedan några år tillbaka med i revisionen. Riksdagen har uttalat att vi skall ägna oss åt principiella och generella frågor. I går hade vi ett seminarium. Talmannen var kanske inte särskilt glad över det, eftersom det var allmänpolitisk debatt. Vi är några ledamöter som inte alls har sysslat med sjukvård tidigare. Men under en period omfattande ungefär 17 månader har vi åkt runt i Sverige, och vi har även studerat förhållandena i våra grannländer. Konsulter har inte anlitats i någon större utsträckning, utan vi har själva -- måhända så att säga med litet nyöppnade ögon och litet oskuldsfullt -- undersökt hur det hela fungerar eller inte fungerar. Jag tror att utskotten sällan har tid att göra en sådan granskning. Det behövs nog en kombination av vad revisionen och utskotten gör. Sedan har jag också ett intryck av att utskotten är ganska dåligt förberedda just som utskott, som kanslier. Man är så oerhört inriktad på att behandla just motioner och propositioner, och då gärna med tyngdpunkt på det juridiska. Jag tror att det i hög grad har präglat rekryteringen. Utskotten är dåliga på att se hur saker och ting fungerar i verkligheten. Det är lätt att säga ja till en förändring t.ex. i fråga om sjukförsäkringen. Men sedan gäller det att beakta vad förändringen i fråga innebär för byråkratin. Man måste undersöka hur många hundra nya tjänster som kommer att behövas vid försäkringskassorna. Men sådant aktualiseras först ett eller ett par år senare. Det kan ju röra sig om att ytterligare ett antal hundra personer kommer att behövas. Men det kunde man, som sagt, ha förutsett. Jag tror också att riksdagen är en dålig arbetsgivare. Personalutvecklingen är dålig. Revisionen har börjat med ett slags seminarieverksamhet för personalutveckling. Men det har inte riksdagen gjort. När man i ett utskott har lärt sig något nytt skall naturligtvis den här nya erfarenheten föras vidare till andra personer. Det kan hända att någon har lärt sig t.ex. att matcha en viss byråkrati på trafikområdet. Men den kunskapen kan passa mycket bra på exempelvis industriområdet. När man i ett utskott kommer på någonting speciellt i fråga om styrning t.ex. är det viktigt att den erfarenheten sprids till andra. Jag tror att det är värdefullt att ha en bra personalorganisation. Det gäller både revisionen och utskotten. Det behövs fler utbyten. Det här är ett viktigt område. Ganska många av de miljarder som vi har klått skattebetalarna på under de senaste åren har inte använts särskilt väl. Riksdagen visar stor skicklighet när det gäller att tala om saker som gäller framtiden. Men riksdagen är dålig på att granska och följa upp.

Herr talman! Som vanligt har jag med intresse lyssnat på Hans Lindblad. I stort sett har jag samma synpunkter som han på byråkratin. Vi måste komma åt byråkratin på många statliga myndigheter och även på annat håll. Jag ser alltså verkligen fram emot den utredning som talmannen har tillsatt när det gäller att undersöka riksdagens roll. Som politiker måste vi bli mycket bättre på detta med uppföljning av de beslut som fattas i denna kammare.

Herr talman! När jag började i riksdagen var just detta med att man aldrig följer upp fattade beslut en av mina mera chockerande upplevelser. Jag har jobbat 20 år inom svensk industri. Då var det en självklarhet att successivt följa upp utfört arbete för att se vilket utfallet av det utförda arbetet blev och för att ta fasta på slutsatserna beträffande den uppföljning som gjorts. När en budget fastställs är det ett grundläggande krav att det till budgeten fogas någon form av konsekvensanalys. Vilket resultat förväntas? måste man fråga. På något sätt skall man ju senare kunna mäta om resultatet faktiskt blev det som man en gång hade tänkt sig. Det måste vara en central uppgift för resp. utskott att faktiskt se till att det som man har ordnat med och som återfinns i avgivet betänkande överensstämmer med vad man verkligen har tänkt sig. Om utfallet inte blir vad man har tänkt sig, är det i och för sig inte synd och skam. Då var verkligheten inte vad man kunde vänta sig, och då måste man dra slutsatser därav i det fortsatta arbetet. På det sättet kan riksdagsarbetet innebära en ganska lång läroprocess. Men därmed kan riksdagsarbetet utvecklas. Jag ser fram emot den utredning som talmannen har tillsatt. Jag har fått äran att representera miljöpartiet där, och jag har för avsikt att på alla sätt försöka driva det hela dithän att man arbetar med konsekvensanalyser före beslut, att man på ett verksamt sätt följer upp vad som hänt och att man tar lärdom av allt detta. Jag är således mycket glad över att Hans Lindblad tog upp denna fråga i riksdagen. Den här frågan har debatterats alldeles för litet. Dessutom är detta faktiskt en central fråga för vår framtid.
Herr talman! Det här är ett problem så att säga från båda hållen. Riksdagen har i hög grad varit inriktad på att fatta beslut framåt och har i sin organisation varit dålig på att göra en uppföljning. Å andra sidan är motparten -- byråkratin och ämbetsverken -- oerhört stark. Det är egentligen bara i Finland och Sverige som denna motpart är så fruktansvärt stark. Men det är ett olyckligt arv efter Axel Oxenstierna. Det är möjligt att då vidtagna åtgärder var motiverade med tanke på den ordning som då gällde med ämbetsverken kontra kungen. De här ämbetsverken finns alltså fortfarande. Jag vet inte varifrån man på ämbetsverken -- om det är från Gud eller från någon episod i historien -- har fått den tilltro som man har till sig själv. Man upplever att man kan dessa saker bättre än riksdagen. Man följer naturligtvis de riksdagsbeslut som anses vara nödvändiga och bra. Men i övrigt gör man inte det. Det borde stå i grundlagen, och det har jag tidigare sagt, att all makt skall utgå från folket i allmänna val, såvida inte myndigheterna anser annorlunda. Själv har jag med mycket stor sympati följt försvarsministerns arbete. Han försöker verkligen hävda den politiska nivån gentemot myndigheten. Men myndigheten i detta fall driver en mycket hård agitation inför folket mot den politiska nivån. När vi på politisk nivå ber att få försvaret belyst fastlägger försvarsministern egen nivå. Sedan gör han jämförelser -- även moderaterna innebär då en ökad risktagning i förhållande till vad myndigheten tycker. Jag vet inte hur det förhåller sig på andra områden. Men svenska myndigheter är mycket stora. På planeringssidan har man mycket mer än vad departementen har, och departementen har mycket mer än vad riksdagen har. Det enda sättet att åstadkomma något är att ha en stark revision och utskott som gör en uppföljning. I ett arbetsskadeärende finns det en omfattande rapport från riksdagens revisorer. Jag tycker att utskottet i fråga var litet lamt och dåligt. Det är ju de som sitter med i utskotten som borde vara de som reagerar först. Om det handlar om problem i t.ex. skolan är det utbildningsutskottet som först skall reagera. På motsvarande sätt förhåller det sig med socialförsäkringsutskottet, trafikutskottet etc. Men det får inte bli ett revirtänkande. En ledamot skall kunna känna att ett uppdrag har med de stackars skattebetalarna att göra. Pengar har plockats in, och människor tror att verksamheter därmed skall fungera. Då är det en uppgift för oss ledamöter att se till att verksamheter fungerar väl i praktiken. Vi skall inte känna så fruktansvärt stor högaktning inför generaldirektörer och byråkrater.Vi skall visa att vi representerar de stackars människor som betalar. I det här huset visas alldeles för stor uppskattning när det gäller byråkrater, generaldirektörer och ämbetsverk.

Herr talman! Jag har vid åtskilliga tillfällen stått i denna talarstol och debatterat narkotikaproblemet. I dag står jag återigen här. Även om jag inte har trott att problemet nu skulle vara löst har jag nog ändå hoppats på någon form av krafttag från den socialdemokratiska regering som för snart nio år sedan sade sig vilja göra ''rent hus med knarket''. I praktiken blev detta uttalande inledningen till den släpphänthet som kom att prägla narkotikapolitiken i Sverige under 1980-talet. Jag vill påstå att 80-talet blev ett förlorat decennium i kampen mot narkotikan. 90-talets första år blev inte ett dugg bättre. Större delen av den narkotika som hanteras i vårt land har smugglats hit. Narkotikan kommer emellertid inte längre enbart från utlandet. Syntetiska preparat har också börjat framställas i Sverige. Amfetamin, Ecstasy och Ice är exempel på droger som kan tillverkas här. När det gäller narkotikasmugglingen till vårt land har vi fått en ny hotbild. Narkotikan kommer numera i stor utsträckning från öster. Polen producerar betydande mängder amfetamin. Det finns mycket som tyder på att Polen håller på att överta Hollands roll som ledande producentland i det här avseendet. Tidigare rykten om att Polen importerat amfetaminkemister från Holland är i dag ett faktum. Det polska amfetaminet är dessutom av mycket hög kvalitet, vilket tyder på att det tillverkas i fabrik. Det finns mycket som talar för att den nya färjeförbindelsen mellan Gdansk och Oxelösund kommer att bli en betydelsefull smugglingsväg till Storstockholmsområdet. I Sovjetunionen är tillgången på narkotika mycket god. Inte minst gäller detta Leningrad. Men det gäller också exempelvis Tallinn i Estland. I dessa städer finns det en omfattande organiserad brottslighet med förgreningar i Sverige. Båda städerna har också direkta färjeförbindelser med Sverige har ökat under den senaste tiden. Det finns skäl att anta att en hel del narkotikapartier kommer den vägen. Finland utnyttjas i allt större omfattning som transitland vid narkotikasmuggling från Narkotikapriserna i Sovjetunionen är mycket låga. Där håller man gatupriser som vi i Sverige inte ens varit i närheten av. Ett kilo heroin, som i Sverige kostar omkring 1,5 milj.kr., kostar i Sovjetunionen bara 34 000 kr. Cannabis kostar i Sverige ca 40 000 Av den anledningen kommer förmodligen flera av de traditionella smugglingsvägarna att vara mindre intressanta för Sverige i fortsättningen. När det gäller Västeuropa finns det i dag ett gott samarbete över gränserna inom narkotikaområdet. I ett framtida EES och EG-samarbete kommer vi att ha goda möjligheter att bygga upp en organisation där tull, polis och andra myndigheter i de olika länderna samverkar i jakten på narkotika. En särskild europeisk strategi för narkotikabekämpning är vad som behövts under många år. Inom ramen för det nya Europa har vi nu en chans att nå framgång på det här området som vi inte har haft tidigare. En förutsättning för att det hela skall fungera är naturligtvis att alla berörda länder kan bidra med ordentliga resurser. Den polispolitik som har förts av den socialdemokratiska regeringen i Sverige under 1980-talet har emellertid lett till en försvagning av den svenska polisen, vilket är olyckligt i det här sammanhanget. I Sverige är det inte bara jakten på de stora langarna som har blivit mindre intensiv under de senaste åren. Även polisens insatser mot t.ex. gatulangningen har minskat kraftigt. Det kan nämnas att det i dag bara finns en enda gatulangningsgrupp med sex poliser i Stockholm. Detta skall jämföras med läget i mitten av 1980 talet. Då fanns det gatulangningsgrupper i alla Stockholms polisområden. Då minskade också narkotikaproblemet, vilket märktes främst genom att det inte skedde någon nyrekrytering bland missbrukarna. I dag är situationen alltså annorlunda. På t.ex. Mariapolikliniken har man registrerat en klar ökning av nya och mycket unga missbrukare. Ute på stan sker narkotikahandeln helt öppet. Herr talman! Försvagningen av den svenska polisen under 1980-talet har skett genom att den socialdemokratiska regeringen under flera år -- med början år 1983 -- har drivit igenom beslut som har inneburit att nyrekryteringen till polishögskolan kraftigt har skurits ned. 1976--1982 antogs sammanlagt 4 124 nya polisaspiranter. Detta kan jämföras med de sex därefter följande socialdemokratiska regeringsåren. Då antogs endast 1 360 aspiranter. Inte förrän i augusti 1989 erkände regeringen att man hade gjort sig skyldig till ett misstag. I en debatt i radioprogrammet Kanalen medgav civilminster Bengt K Å Johansson att det var fel att skära ned polisutbildningen. Men det var illa att det skulle ta sex år för regeringen att inse det misstaget. De skador som under dessa sex år tillfogades polisens organisation kommer med all sannolikhet att bestå under hela För innevarande budgetår har beslutats om antagning av 800 nya polisaspiranter. I sin anslagsframställning för budgetåret 1991 97. Mot den bakgrunden framstår regeringens formuleringar i årets budgetproposition från civildepartementet som högst egendomliga. Först konstaterar civilministern att personalsituationen inom polisen är fortfarande ''bekymmersam''. Därefter skriver han bl.a. följande: ''Av avgörande betydelse för att förbättra personalsituationen har emellertid varit de senaste årens satsningar på intagningen av polisaspiranter till polishögskolan. Dessa satsningar börjar nu ge effekt i form av färdigutbildade poliser. Även om situationen således håller på att förbättras, gäller det att behålla en fortsatt hög antagning till polishögskolan också framdeles, så att utvecklingen inte på nytt vänder i negativ riktning.'' Efter dessa ord föreslås helt överraskande att aspirantantagningen under budgetåret 1991/92 skall minskas från 800 till 600. Det är sannerligen en märklig regering vi har. Enligt moderaternas mening bör 800 nya polisaspiranter antas även under det kommande budgetåret. För att minska skadeverkningarna av 1980-talets nedskärningar bör dessutom 600 Därigenom skulle polispersonal med administrativa uppgifter kunna frigöras för rent polisiär tjänst. En sådan förstärkning skulle -- till skillnad från en ökad antagning av aspiranter -- ge omedelbar effekt. Ett snabbt i enlighet med det moderata förslaget skulle innebära att vi redan till påsk skulle kunna få ut fler poliser på gator och torg. Vi skulle kunna öka insatserna mot narkotikan och därigenom minska brottsligheten som helhet. Narkotikan genererar ju en mängd brott. Kan vi minska narkotikamissbruket, får vi också en bonuseffekt beträffande den övriga brottsligheten. En förstärkning av polisens resurser skulle dessutom ge Sverige en god återbäring på sitt deltagande i det framtida europeiska samarbetet inom narkotikabekämpningen. Herr talman! Vi har en allmänpolitisk debatt och det är valår. Därför skulle det ha varit roligt om justitieministern hade varit närvarande. Då hade vi kunnat få en diskussion.

Herr talman! När jag anmälde mig till den allmänpolitiska debatten och när jag satt och förberedde mitt anförande var syftet självfallet att få en debatt med skolministern om skolpolitiken. Det förvånar mig mycket att skolministern inte ställer upp i debatten. Det är ju valår, och skolan genomgår stora förändringar. Trots det är det mycket som fungerar bra. Men alla är medvetna om att det finns mycket stora problem på många håll inom skolan. Jag anser att det är utomordentligt viktigt att vi här i kammaren får debattera skolfrågorna, särskilt innehållsfrågorna. Det handlar om vilka kunskaper och färdigheter som eleverna skall ha, om elevernas rätt att utvecklas optimalt alltefter egna förutsättningar samt om friheten att välja skola och inriktning. Särskilt viktigt är det att här få diskutera frågan om bristen på behöriga lärare och frågan om hur lärarutbildningen skall vara utformad. Blivande lärare måste ju ha så goda förutsättningar som möjligt för att kunna vara bra och intressanta lärare under ett helt yrkesliv. Herr talman! Jag konstaterar emellertid att skolministern inte anser det vara så viktigt att föra en allmänpolitisk debatt om skolan att han behöver ställa upp i debatten. Eller är det månne så, att skolministern inte har något att säga om innehållsfrågorna? Eftersom skolministern inte är här tänker jag vara så drastisk att jag avstår från att hålla mitt anförande.

Herr talman! Skolan, möjligheten att få en god utbildning, har alltid stått i centrum för den socialdemokratiska politiken. Från att ha gett alla möjlighet att gå i nioårig grundskola står vi nu snart inför det faktum att alla erbjuds att gå i treårig gymnasieskola. Det är ett stort steg framåt på det utbildningspolitiska området. Framför allt är det mycket viktigt därför att fler än som i dag har denna möjlighet kan fortsätta sina studier vid våra universitet och högskolor. Det innebär en möjlighet att skaffa sig en utbildning som också är attraktiv och behövlig vad gäller näringslivet. Men då fordras det också att våra universitet och högskolor har möjlighet att svara mot de förväntningar som vi skapar. Universiteten och högskolorna måste kunna ge dem plats som söker sig dit. Det får inte vara som det är i dag, dvs. att flera tusen sökande lämnas utanför grindarna. En utökning av antalet studieplatser är helt nödvändig. Då inställer sig följande frågor: Var skall utökningarna ske? Skall de stora universiteten alltid komma i första hand, eller skall de små och medelstora högskolorna prioriteras vid fördelningen av resurser? Jag inser till fullo att vi måste ha starka universitet. Men jag tror mig också inse att den resurs som finns vid de små och medelstora högskolorna inte utnyttjas i den utsträckning som är möjlig. Vi har bland framför allt ungdomarna -- men också bland litet äldre och bland kvinnor -- en outnyttjad reserv i dem som inte vill eller kan flytta från regionen men som skulle vilja utbilda sig vidare. Vi har tillgång till bra lärare. Många skulle kunna bli en tillgång i forskarsamhället om möjligheterna gavs. I en motion har vi socialdemokrater från Dalarna pekat på den sneda fördelningen av resurserna till forskningen. Vi är glada över att de små högskolorna äntligen har fått egna resurser, men de är helt otillräckliga om man skall ta till vara högskolornas inneboende kapacitet att bidra till en ökad rekrytering till forskarutbildning och att själva bedriva forskning. I budgetpropositionen har en fördelning av forskarresurser skett på ett ojämlikt sätt mellan de orter som har högskolor. Högskolan i Falun/Borlänge är en högskola som har alla förutsättningar utom de ekonomiska, och jag ser ingen rimlig förklaring till att inte vår högskola har tillförts resurser i samma nivå som högskolorna i Högskolorna i Gävle--Dala-regionen har under senare år inlett ett brett samarbete under arbetsnamnet Bergslagshögskolan Norr. Lantbruksuniversitetets enhet i Garpenberg och statens institut för byggforskning i Gävle ger möjligheter till en konstruktiv uppbyggnad av forskning i samverkan med redan existerande statliga forskningsinstitutioner. Flera statliga verk inom området fysisk planering och teknisk infrastruktur är lokaliserade till regionen. Det här ger möjligheter till en samverkan som bidrar till uppbyggnad av högskolornas forskning och en förstärkning av verkens kompetensförsörjning. Ett exempel på samverkan mellan högskolan och de statliga verken är uppbyggnaden av ett centrum för transportforskning som nu pågår i Borlänge. Vi hoppas nu att den nya järnvägsforskningen vid statens väg och trafikinstitut -- VTI -- skall kunna etableras vid högskolan i Falun/Borlänge. När jag på nära håll -- som styrelseledamot i högskolan i Falun/Borlänge -- ser det sjudande liv och de ambitioner som finns, och sedan ser att det är de små resurserna som bromsar utvecklingen, så funderar jag ibland över om resursfördelningen inom forskarvärlden som helhet är riktig. Varför examineras inte flera doktorer vid våra ''gamla'' universitet med alla de tillgångar de har? Ja, det är en av tankarna. En omfördelning av medlen är kanske det som behövs i stället för mer pengar -- och en tillit till de små och medelstora högskolornas egen förmåga även i forskningssammanhang.

Herr talman! Debatten om våra matpriser har på senare tid förts alltmer intensivt, och förslagen till lösningar på frågan om de höga matpriserna har varierat med hänsyn till vem som har fört fram förslagen. De flesta är överens om att priserna på våra livsmedel går att sänka. Mycket har också redan gjorts, bl.a. riksdagsbeslutet om en ny livsmedelspolitik som förutsätts dämpa prisutvecklingen på livsmedel. I samband med Rehnberggruppens arbete på att åstadkomma ett stabiliseringsavtal, som omfattar hela arbetsmarknaden, har överenskommelser om prispress träffats med en del företag på livsmedelsområdet. Regeringen har också gett länsstyrelserna i uppdrag att starta ett omfattande informationsarbete som syftar till ett ökat prismedvetande hos konsumenterna. Men diskussionen handlar inte bara om matpriset utan också om matens kvalitet och om på vilket sätt vi producerar livsmedel. Vi har i Sverige valt att producera livsmedel under bestämda betingelser, med mindre bekämpningsmedel i lantbruket, och vi har höjt våra anspråk på djurens behandling. Vi gör detta för att få en bättre kvalitet på vår mat, men också för att vi tar ett ansvar för det sätt på vilket våra livsmedel produceras. Men även om vi räknar in det här sagda i matpriset så finns utrymme för att ytterligare kunna pressa priserna, och genom att bli aktiva konsumenter har vi möjlighet att få en press på kostnader och priser. Delar av konkurrensutredningens förslag om en ökad konkurrens inom livsmedelsområdet för att vinsterna med avregleringen verkligen skall komma konsumenterna till del bör också noteras. Herr talman! Från att ha talat om matpriserna vill jag nu tala om butiken, var vi handlar vår mat. På 1960-talet skedde en strukturomvandling inom detaljhandeln, vilken innebar att kvartersbutiker lades ner och ersattes av snabbköp i stadsdelscentra och varuhus i städernas mitt. Just nu pågår en lika dramatisk strukturomvandling, men den här gången är det stadskärnornas varuhus och stadsdelstorgens snabbköp som slår igen. De ersätts av etableringar på billig mark i perifera lägen, på en åker utanför staden eller i ett industriområde, dit det är i stort sett omöjligt -- och i varje fall opraktiskt och otrevligt -- att ta sig till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. Denna utflyttning av dagligvaruhandeln till nya centra för bilkunder är ett allvarligt hot mot enskildas trygghet och mot traditionsrik stadskultur. Den som inte har tillgång till bil får mycket svårt att klara av sina inköp. Detta drabbar bl.a. pensionärer, vilket innebär en ökad belastning på den kommunala hemtjänsten. För dem som är ensamstående ökas risken för social isolering och påskyndas psykiskt åldrande när de inte längre piggas upp av den dagliga promenaden till närbutiken. En annan grupp som saknar bil är barn och ungdomar. Om närbutikerna försvinner förlorar de möjligheten att göra egna inköp, gå ärenden åt föräldrarna och successivt träna sig till att bli självständiga och ekonomiskt medvetna. Det är inte heller så att konsumenterna tjänar på en utglesning av butiksnätet. En hushållsekonomisk undersökning visar att gränsen för lönsamhet vid ett normalt veckoköp för en tvåbarnsfamilj går vid ett avstånd av 3--4 km vid inköp i lågprisbutik. En samhällsstruktur som gör bilen nödvändig när man skall göra sina inköp är negativ för miljön, eftersom biltrafiken och därmed avgasutsläppen ökar. Värst ur denna aspekt är de stora ''köpstäder'' som man vill placera mitt ute på landsbygden med flera omkringliggande städer som upptagningsområde. Vad som behövs är en medveten lokaliseringspolitik, som gör att servicen bekvämt kan nås till fots, med cykel eller med kollektivtrafik.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 Det är också särskilt inskrivet i plan och bygglagen att hänsyn skall tas till konkurrensfrågorna, att markens användning skall planeras så att konsumenterna så långt möjligt har tillgång till ett allsidigt sammansatt utbud av varor och tjänster och möjlighet att välja mellan t.ex. låga priser, närhet till butiker och hög servicegrad. Genom reglerna i plan och bygglagen kan kommunen bestämma var på marken det är lämpligt att driva olika slag av verksamheter. Däremot ger inte det kommunala planmonopolet rätt att bestämma vem som skall bedriva verksamheten. Det är viktigt att förbättra konkurrensen, men rättvisa och fri konkurrens behöver självfallet inte innebära att samhället avstår från alla krav utan kan lika gärna uppnås genom att man ställer exakt samma krav på alla handelsintressenter. I debatten har anförts att handeln själv skulle få bestämma lokalisering av butiker. Detta har under årets allmänna motionstid följts upp i motioner från moderaterna och folkpartiet, vari man föreslår att plan och bygglagen skall ändras så att kommunerna inte i detaljplan kan styra detaljhandelns lokalisering och varusortiment. Motionärerna från moderaterna och folkpartiet förlitar sig helt på marknaden och påstår att detta gynnar konsumenterna. Herr talman! Även de grupper som jag har berört i mitt anförande är konsumenter, men de är absolut inte hjälpta av att endast marknaden skall få avgöra butikens placering. Med detta vill jag ha sagt att vad gäller lokalisering av butiker är plan och bygglagens regler nödvändiga för att vi skall få en närservice som underlättar för oss som boende och konsumenter, samt en trafikutveckling som är acceptabel ur miljösynpunkt.

Herr talman! Jag skulle vilja avsluta den här allmänpolitiska debatten genom att ta upp energifrågan. Den kommer att bli -- tror jag och tror väl många -- en av de stora frågorna här i vår. Detta kan ju ses som en anledning till att det inte är viktigt att debattera den frågan nu, vilket uppenbarligen t.ex. de ansvariga statsråden har tyckt. Man kan också se det som en anledning att nu hålla den debatten levande, även om vi väntar på en proposition från regeringen. Innan den propositionen hinner diskuteras här i kammaren har det säkert gått ett par månader till. Miljöpartiet de gröna menar att riksdag och regering måste gå från ord till handling om man vill och skall föra en realistisk och trovärdig energipolitik, en politik som påverkar energimarknadens aktörer. Kraftbolagen, industrin, den offentliga sektorn, byggföretag, hyresvärdar, villaägare och andra energianvändare måste få en klar och tydlig signal som de tror på, en signal som säger att det är dags att satsa på effektivare energiutnyttjande, bättre hushållning och förnybara och miljövänliga energikällor. Om det nu är detta som trepartiöverenskommelsen går ut på, överenskommelsen om en ny energipolitik mellan socialdemokrater, folkpartister och centerpartister -- eller rättare sagt mellan partiledningarna, vilket inte är samma sak i det här fallet -- och om de menar allvar, så måste de ge en tydligare signal. Riksdag och regering måste besluta när kärnkraftsavvecklingen skall börja, när den eller de första reaktorerna skall stoppas -- annars händer ingenting på marknaden. Att säga att avvecklingen av kärnkraften skall börja så snart som möjligt är att ge motsatt signal, det är att tala om för aktörerna på energimarknaden att ''vi avvecklar inte kärnkraften förrän kraftbolagen och storindustrin vill vara med''. Då kommer det att fortsätta som hittills, utan krafttag. Dyrbar tid kommer att rinna bort, och Sveriges energisystem blir mer och mer föråldrat. Vi i miljöpartiet de gröna kräver att minst en reaktor stängs 1991. Vi tycker att det är onödigt och dumdristigt att vänta ända till 1995/96 med att stoppa de två första reaktorerna. Det är, herr talman, samhällsekonomiskt billigare och bättre att satsa på effektivare energianvändning och bättre hushållning än att bygga nya kraftverk och kraftledningar för att möta ökade behov. Och det är det mest ekonomiska och det miljö och säkerhetsmässigt bästa sättet att minska hoten från kärnkraften och växthuseffekten. Vi har haft ett antal energiseminarier under år 1990, där en stor mängd utomstående experter och en del ledamöter har deltagit. Jag tror att de som har varit med på dessa seminarier -- som jag var en av initiativtagarna till och som handlade om effektivare energihushållning -- blev ganska övertygade om att det är sant, som jag har sagt, att det är samhällsekonomiskt billigare och bättre att satsa på effektivare energianvändning än att bygga nytt, särskilt som det är riskabelt att bygga nya kraftverk så länge politiken är osäker. Vi vet ju inte riktigt hur systemet kommer att se ut förrän riksdags och regeringsbeslutet föreligger. Det kan vara felsatsningar -- och vi hoppas att det skall vara felsatsningar -- att bygga vidare på t.ex. fossila bränslen, på kol, olja och naturgas. Vi räknar verkligen med -- och vi hoppas för framtidens skull -- att det också kommer att vara omöjligt att bygga ut kärnkraften. Det betyder att den utbyggnad som blir kvar, som är möjlig, är att satsa på miljövänliga och förnybara bränslen som vind, solvärme och kanske framför allt biobränsle. På lång sikt tror jag att solvärme kommer att bli en mycket dominerande energikälla, men i avvaktan på det finns det en hel del vindkraft att bygga ut i Sverige. Statens energiverk talar om mellan 15 och 20 TWh, och det är mycket. Det skulle man kunna ha utbyggt inom 15--20-årsperiod. Sverige kan fortfarande bli ett av de första länderna som utvecklar teknik och utrustning för den energieffektiva sektorn. Den sektorn kommer att bli internationellt stor. Den kommer att ge många nya arbeten och exportinkomster, och den kommer att medverka till en hållbar utveckling i världen. Danmark har insett det här på ett tidigt stadium. I Danmark satsade man tidigt på vindkraft. Man gjorde det från början småskaligt och byggde sedan uppåt och lyckades. I Sverige valde man den motsatta vägen. Man satsade storskaligt och misslyckades och har nu, kanske tio år senare, beslutat sig för att man måste börja där vanliga människor börjar, nedifrån och bygga uppåt. Det är väldigt svårt att börja bygga en byggnad på 10:e eller 15:e våningen. Danmark har också visat mycket gott föredöme när det gäller biogas, alltså gas som man får genom att röta organiskt material, t.ex. kommunalt avfall, hushållsavfall eller jordbruksavfall. Man har lyckats så bra att man har fått ett uppdrag av EG att titta på hela biogasmarknaden i både Väst och Därmed får Danmark en fantastisk flygande start för sin egen industri, både för internt bruk för att bygga upp energiförsörjning och för att bygga upp sin exportmarknad. Det sägs att vindkraften redan betyder mer för Danmarks export än smöret. Jag har inga klara siffror på detta, och jag skall be att få återkomma till det senare i debatten. Vad som behöver göras i Sverige för att komma loss och få i gång en marknad är för det första att man måste minska lönsamhetsgapet. Det måste bli samma ekonomiska villkor när man skall satsa på effektivare energianvändning som när man skall bygga nytt. För det andra behövs det bättre information till parterna på marknaden. Alla som använder energi måste få klara informationer om vad som finns att få tag i och vilka spelregler som gäller framöver. Det behövs t.ex. bättre elräkningar. Bättre märkning på de elprodukter som säljs till hushållen är också en mycket viktig sak. Vidare behöver vi myndigheter och offentlig sektor som föregångare, att de visar hur man satsar på effektivare energianvändning. Och det skall som sagt vara sådana ekonomiska spelregler att effektivare elanvändning lönar sig, därför att det är samhällsekonomiskt lönsamt. Vi efterlyser alltså en mer realistisk energipolitik. I trepartiöverenskommelsen finns en mängd positiva saker, som vi för övrigt talade om på våra seminarier om effektivare energianvändning, men det behövs en realistisk startsignal. Börja avveckla kärnkraften nu!

Vår riksdag gästas denna vecka av en delegation från det lettiska parlamentet. Jag hälsar delegationen från Lettland välkommen till Sverige och Sveriges riksdag.

Herr talman! Lennart Brunander har frågat mig när regeringens proposition om skärpt lagstiftning mot dopinghandel och utökning av det kriminaliserade området kommer. Frågan bereds för närvarande i regeringskansliet.
Herr talman! Jag tackar för svaret, även om det var så kort som ett svar kan bli -- sex ord. Jag hade själv kunnat räkna ut att frågan bereds i regeringskansliet. En utredning om skärpt lagstiftning mot doping blev klar för mer än ett halvår sedan. Min fråga gällde egentligen hur länge regeringen tänker bereda denna fråga innan det kommer ett förslag. Missbruket av doping i Sverige ökar. Det går att se på olika sätt; framför allt tar tullen mer och mer i beslag. Vi har nu inte en lagstiftning som är tillräckligt skärpt för att klara denna situation. Utredningen hade i uppdrag att lägga förslag om detta, och gjorde också så. Utredningens förslag har varit ute på remiss, och de flesta, för att inte säga alla, remissinstanser har varit positiva till förslaget. Idrottens representanter är också positiva. De är nu besvikna för att det inte händer något. De lägger själva ner ett stort arbete för att stoppa missbruket av dopingpreparat. Nu sprids nyttjandet av dessa preparat inte bara till idrottare och elitidrottsmän utan också till motionärer. Det är djupt allvarligt, och det är mycket svårt att hantera om det inte finns en lagstiftning som är tillräckligt stark. Sverige har skrivit på en internationell konvention, där man åtar sig att vidta åtgärder för att förbättra situationen, bl.a. genom att skärpa lagstiftningen. Jag skulle vilja ha ett litet mer preciserat besked från statsrådet om hur länge regeringen tänker bereda frågan och när vi kan förvänta oss att få ett förslag.
Herr talman! Lennart Brunander har alldeles rätt när han säger att detta är en besvärlig fråga. Det är ett alldeles riktigt konstaterande att idrotten har gjort fantastiska framsteg. Därmed kan man säga att idrotten på sitt sätt har bidragit till att förbättra situationen. Brunanders beskrivning av situationen i övrigt är också helt korrekt. Frågan bereds i regeringskansliet, och det är svårt att just för dagen säga om vi kan komma med ett förslag under våren. Men det är min förhoppning att vi så snart som möjligt i samband med att vi kommer att behandla en del andra frågor också kommer att lyfta fram frågan om doping.
Herr talman! Det är bra att statsrådet håller med mig i min beskrivning. Men jag tycker att det skulle vara litet mer angeläget för regeringen att komma fram med ett förslag. Vari ligger bekymren som skulle förhindra att man går fram snabbare? En utredning har lagt fram ett förslag, där det finns en klar beskrivning av en skärpning av lagstiftningen och på vilket sätt den skulle kunna gå till. Det är förslag som har accepterats av tillfrågade remissinstanser. Varför tvekar regeringen att lägga fram ett förslag redan nu?
Herr talman! Det är inte fråga om tveksamhet från regeringens sida. Frågan är ännu inte riktigt färdigberedd. Lennart Brunander beskriver situationen översiktligt. Hade jag också kunnat beskriva den så översiktligt skulle jag ha gjort det. Det finns fortfarande en del frågor som behöver beredas ytterligare, och det arbetet pågår inom regeringskansliet. I övrigt är jag helt överens med Brunander om att frågan bör behandlas skyndsamt. Så förfar vi också. Det är min uppfattning att vi så snart som möjligt skall komma med ett förslag. Det är också min förhoppning att vi skall kunna göra det i anslutning till att vi tar fram ett antal andra frågor på angränsande områden.
Herr talman! Statsrådet säger att man skall arbeta skyndsamt och att en del frågor fortfarande inte är färdigberedda. Hade inte utredningen ett bra förslag? Jag erkänner gärna att jag inte kan frågan så väl att jag kan beskriva allt det som borde tas upp. Jag kan kanske inte heller bedöma om utredningsförslaget var till fyllest i alla delar. Men uppenbarligen tycker inte regeringen det. Remissinstanserna tyckte att förslaget var bra. Vad är det mer regeringen vill göra, eller vad tvekar regeringen om?

Herr talman! Oskar Lindkvist har frågat mig om vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att kompensera speciellt pensionärer utan ATP för pris och hyreshöjningarna. De kraftiga hyreshöjningar som beslutats har medfört ökade levnadsomkostnader vilket framför allt medfört ekonomiska svårigheter för pensionärer med låg eller ingen ATP. I kommuner med relativt sett låga kommunala bostadstillägg har hyreshöjningarna ibland lett till att dessa pensionärsgrupper fått svårigheter att klara sig ekonomiskt. Mot denna bakgrund har inom socialdepartementet pågått ett arbete med att analysera hur framför allt hyreshöjningarna slår för pensionärer bosatta i olika kommuner. Såväl hyreshöjningarna som KBT-nivåerna varierar mellan kommunerna. Regeringen kommer inom kort att ta ställning till vilka åtgärder som kan behöva sättas in för att förbättra dessa pensionärers ekonomiska situation.
Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på min fråga. Jag är naturligtvis helt nöjd med de arbeten som pågår i socialdepartementet, och jag utgår ifrån att det kommer att ske något så snabbt som det över huvud taget är möjligt. Jag har tagit upp denna fråga eftersom det är en stor politisk fråga. Det är många pensionärer som har råkat i svårigheter. Vi fick höra för någon vecka sedan av statsministern att det är 50 000--60 000 pensionärer som har råkat i ekonomiska svårigheter på grund av att de inte är tillräckligt skyddade i den viktiga skatteomläggningen. Med all respekt för de uppgifter som åligger socialdepartementet är jag som gammal och erfaren politiker i den svenska riksdagen ledsen och besviken över att räkneexperterna är så dåliga i finansdepartementet. Det går alltså att skapa ett förslag till en skatteomläggning, som gynnar och är fördelaktig för de stora inkomsttagarna och kanske på sikt är viktig för den svenska skattemoralen. Men man lyckas samtidigt skapa en skatteomläggning med räkneexempel som innebär att de ekonomiskt sämst ställda pensionärerna, de som har byggt upp det svenska samhället, råkar i sådana svårigheter att de måste söka socialhjälp hos kommunerna. Jag förlitar mig på att Ingela Thalén och hennes medhjälpare skyndar på ärendet. Det är viktigt att det sker något och att det sker snabbt.
Herr talman! Det är riktigt som Oskar Lindkvist säger att en grupp av de sämst ställda pensionärerna uppenbarligen har drabbats i denna omläggning. Jag vill ändå påminna om att det inför omläggningen gjordes beräkningar som sedermera har visat sig vara korrekta att den genomsnittliga kostnadsökningen på en artonmånadersperiod var 18 %. KBT, statsbidrag och pensionstillskott var på drygt 22 %. Men egentligen är det ointressant vilka nationella generella beräkningar som är gjorda, om verkligheten ändå visar att ett antal av de pensionärer som uppbär kommunalt bostadstillägg inte får en tillräcklig inkomst efter det att hyrorna har höjts och att bostadstilläggen har betalats ut. Det är naturligtvis det som är skälet till att det nu görs särskilda insatser.
Herr talman! Det som socialministern sade är alldeles korrekt. Där har vi hela problemet. Jag är irriterad, lika väl som andra ledamöter av denna kammare, beroende på att de felberäkningar och felbedömningar som har gjorts drabbar framför allt de grupper i det svenska samhället som är förtjänta av att få en bra behållning i denna viktiga skatteomläggning. Efter hand som reformen fortskrider är jag övertygad om att det kommer att uppstå nya problem som kanske också kommer att belasta dessa pensionärsgrupper. Vad finns det för bevakning i socialdepartementet? Jag har ett avsevärt större förtroende för socialdepartementet och socialministern än för finansdepartementet och finansministern i denna fråga. Det är ju därifrån som beräkningarna har kommit. Vad finns det för beredskap i socialdepartementet för nya upptäckter, som kan innebära ökade svårigheter för dessa grupper?
Herr talman! Egentligen skulle finansministern få lov att vara här själv. Jag tror att han har en alldeles egen förmåga att svara för både sig själv och de beräkningar som är gjorda. En av de punkter som lyftes fram mycket tidigt när skattereformen skulle genomföras var just det faktum att effekterna av en så utomordentligt stor reform som denna kan innebära att det uppstår skevheter i själva omläggningen och att det kan uppkomma skevheter när reformen är genomförd. Därför har en grupp tillsatts som skall följa upp detta mycket noga och också följa upp de fördelningspolitiska effekterna. Inom socialdepartementet finns den utredning som sysslar med kostnadsfrågor för handikappade och för andra men också följer utvecklingen för bostadskostnaderna utomordentligt noggrant. Därutöver kommer en särskild utredning att tillsättas för att se över hela systemet för kommunala bostadstillägg. Den utredningen tillsätts i den månad som kommer.
Herr talman! Jag kan till sist lova socialministern att jag i egenskap av ledamot av denna kammare mycket nära kommer att följa utvecklingen. Jag hoppas att jag inte skall behöva ställa flera frågor på området utan att socialministern kommer till riksdagen med klara besked om hur problemet skall lösas för de berörda pensionärerna.
Herr talman! Sigge Godin har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta vad gäller arbetsskadeförsäkringen under innevarande år. Regeringen har i det åtgärdsprogram för att stabilisera ekonomin som förelades riksdagen i höstas aviserat en mera fullständig samordning av sjuk och arbetsskadeförsäkringarna. Ett viktigt motiv till detta var och är att arbetsskadeförsäkringen av många rehabiliteringsaktörer ansetts som rehabiliteringshindrande. Den arbetsskadade vill i många fall ha ersättningsfrågan löst innan han är beredd att medverka i en rehabilitering. Regeringen har emellertid vid sina diskussioner med arbetsmarknadens parter funnit att det finns såväl tekniska som avtalsmässiga komplikationer med en sådan samordning. Eftersom parterna uttryckt önskemål om ytterligare beredning av frågan har regeringen ansett att en samordning bör senareläggas. Regeringens avsikt är dock att genomföra den aviserade samordningen.
Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Arbetsskadeförsäkringens utformning och praxis är i särklass den största enskilda orsaken till långvariga sjukskrivningar och förtidspensioneringar. Det säger alla experter. Gång efter gång har regeringen lovat att ta itu med detta. Bl.a. den 23 februari i fjol sades detta. Överenskommelsen med folkpartiet i april talade också om en sammanläggning av sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen. Men alla överenskommelser står sig tydligen inte. I varje fall inte denna. Eftersom alla myndigheter kommer till samma slutsats, förstår jag riksförsäkringsverkets chef som var besviken över att ingenting sker. Nu har regeringen haft tio månader på sig att arbeta, och det är tydligt att det är andra än regeringen som bestämmer vilka överenskommelser som skall hållas eller ej. att man ena gången tycker si och andra gången så? Vad tänker regeringen göra under det kommande året? Det var min fråga som jag inte har fått svar på. Hur ser regeringen på den praxis som har utvecklats på området? Det vore intressant att få veta.
Herr talman!

Vidare har vi Sigge Godins fråga vad socialdepartementet tänker göra omedelbart. Först kommer en beredning att tillsättas tillsammans med parterna. Jag vill understryka att samtalet med samtliga parter -- det är inte fråga om en LO påtryckning -- har inkluderat återkommande täta samtal med folkpartiets företrädare. Man har där haft stor förståelse för situationen. När det gäller praxis och utveckling av praxis är detta mer dubbelbottnat. Å ena sidan är det viktigt att de som är arbetsskadade och får skador bedömda som arbetsskador hålls skadeslösa. Å andra sidan är det uppenbart -- den uppfattningen delar nog både Sigge Godin och jag med företrädare för samtliga partier -- att utvecklingen av praxis har glidit i väg på ett sätt som inte är lyckligt. Därför kommer frågan om utvecklingen av praxis att finnas med i den beredning som skall titta på detta. Anledningen till att en beredning tillsätts är att lagen om arbetsskadeförsäkring och avtalen på marknaden, dvs. trygghetsförsäkringsavtalen, är skrivna och tecknade samtidigt. De är skrivna och tecknade på ett sådant sätt att förutsättningarna för avtalsförsäkringarna rycks undan när lagen ändras. Min bedömning var att dessa avtal skulle kunna omförhandlas och förnyas. Nu har det visat sig att det inte går. Det hänger i sin tur samman med arbetsmarknadssituationen under våren, Rehnbergavtal osv. I dessa samtal har jag bara kunnat konstatera att det krävs mer tid för beredning.
Herr talman! Det hela är märkligt. Ni har haft tio månader på er men har inte funderat över frågan. Vi hade klart för oss i våras att detta som socialministern talar om är knäckfrågan i ärendet. Det har alla känt till, och det måste även regeringen ha gjort. Det är väl riktigt att man skall försöka hålla människor skadeslösa, men man skall väl se till att de kommer tillbaka till arbetet. Risken är annars att de aldrig kommer tillbaka till arbetslivet. Socialministern säger att man skall se över utvecklingen av praxis. Har regeringen ingen uppfattning i den frågan redan i dag? Det är också en knäckfråga som vi har arbetat med år ut och år in. Hur ser regeringen på praxis själv? Det skulle vara intressant att få veta.
Herr talman! Jag tror inte att vare sig Sigge Godin eller jag, kan utan att ta till oss den kunskap som finns hos arbetsmarknadens parter, myndigheter och läkare, kan göra en bedömning av hur utvecklingen av praxis ser ut. Jag har den bestämda uppfattningen att ju djupare man går in i detta problemkomplex, desto svårare är det faktiskt att ha en översiktlig och alldeles entydig inställning. Det finns många olika typer av problem som behöver lösas. Sigge Godin har inte rätt när han säger att det största problemet med de långtidssjukskrivna är arbetsskadeförsäkringen. Det största problemet är den arbetsmiljö ur vilka dessa människor slås ut.
Herr talman! När det gäller arbetsmiljön har folkpartiet mycket mer radikala åsikter än vad regeringen har. Men vi får finna oss i vad majoriteten bestämmer i kammaren. I denna fråga om arbetsskadeförsäkringen har det påpekats av riksdagen, socialförsäkringsutskottet, socialutskottet, riksdagens revisorer och parterna på arbetsmarknaden att det inte går att fortsätta på detta sätt. Då behöver man faktiskt inte så lång tid för att konstatera att det finns knäckfrågor. Jag undrar därför: Har inte regeringen någon uppfattning om hur praxis skall behandlas?
Herr talman! Det finns en utvärdering i revisorernas utredning om arbetsskadeförsäkringen. Denna utvärdering handlar om praxisutvecklingen. Om jag inte minns alldeles fel, blev utvärderingen klar 1988. Efter den tidpunkten har det skett en förändring. Huruvida denna förändring är stark eller inte går inte att avgöra innan man har gått igenom hur praxisutvecklingen när det gäller arbetsskador ser ut. Det är självklart att en del av det som har skett inte är positivt, samtidigt som annat kan konstateras vara effekter av nya sjukdomar och nya typer av skador. Vi konstaterade mycket tidigt att avtalen måste göras om. Men parterna kunde inte klara ut detta. När man till sist finner att en part inte är villig att teckna sådana avtal som håller de arbetsskadade skadeslösa, måste en minister lyssna till parternas uppfattning. Jag kan inte stå för ett införande av en lag, som innebär att tre miljoner löntagare står utan trygghetsförsäkringsavtal.
Herr talman! Jag blev litet förvånad över socialministerns uttalande. Vi har ju kommit överens i den här frågan. Jag var väldigt glad över att det nu skulle ske någonting, framför allt för de människor som är skadade, som inte kan komma tillbaka och som får vänta på rehabilitering år efter år och därför inte är motiverade. Problemet och knäckfrågan är just att det är människor som drabbas. Jag trodde att det två parterna var överens i frågan, men för en dryg vecka sedan fick vi besked om att socialministern och regeringen inte har för avsikt att lägga fram detta förslag nu. Det skall hux flux i stället beredas enligt ett beslut som fattades på ett möte i Sollefteå.
Herr talman! Sigge Godin sade att beskedet kom hux flux. Jag föreslår att Sigge Godin tar ett samtal med sin partiledare. Det är inte fråga om att jag hux flux har meddelat någon någonting sådant. Jag har haft ett antal samtal med samtliga arbetsmarknadens parter, där jag har redogjort för de problem som sammanhänger med de arbetsskadade. Signalerna till de arbetsskadade är entydiga. Oavsett om man är sjuk av arbetsskada eller av någon annan orsak, skall man få möjlighet till rehabilitering, som sätts in avsevärt tidigare än det är möjligt med nuvarande system. Detta är såväl ekonomiska som organisatoriska och praktiska möjligheter som ger en tydlig signal till samtliga som är sjuka och skadade och som är sjukskrivna, oavsett vilken orsak som ligger bakom.
Herr talman! Det är självklart att jag talar med min partiledare innan jag går upp i en sådan här debatt. Han har redovisat de samtal som ni har fört. Anledningen till att folkpartiet är så intresserat av att göra någonting är framför allt att människor skadas, att de passiviseras, att deras hälsa står på spel och att det blir en oerhört stor produktionsminskning i näringslivet. Kostnaderna är orimliga. Underskottet i arbetsskadefondens budget är nu 14 miljarder och det ser ut att växa till uppemot 50 miljarder. Socialministern vet hur många grupper i vårt samhälle som får stå tillbaka därför att det inte finns pengar. Detta är skälet till att vi i folkpartiet driver denna fråga så hårt.
Herr talman! Det är riktigt att det finns många grupper i vårt samhälle som behöver samhällets solidaritet i olika situationer. Dessa grupper är inte betjänta av att vi i ren iver genomför en samordning. Effekterna blir då bara att nya grupper ställs utanför arbetsmarknadens solidaritet. Jag anser att en samordning av sjuk och arbetsskadepenningen skall genomföras fullt ut. Då krävs emellertid besked om huruvida parterna är beredda att teckna sådana avtal som fyller ut det som inte omfattas av den nya sjuk och arbetsskadeförsäkringen.
Herr talman! Förslaget om sjuklönen skall nu beredas. Denna beredning får ta fyra veckor, eftersom det är bråttom. När jag då frågade socialministern hur lång tid arbetsskadeförsäkringen skall beredas -- den skall visserligen beredas tillsammans med arbetsmarknadens parter -- och vad som utöver detta skall ske under kommande år, fick jag inte något svar. Socialministern och regeringen måste ha någon uppfattning om när detta arbete skall vara klart. Är det klart om en vecka, två månader, två år eller hur lång tid rör det sig om?

Herr talman! Tack för svaret. Jag kan förstå att jag inte kan få mitt önskemål om en arbetsgrupp tillgodosett när det enligt statsrådet redan finns en sådan inom departementet. Jag har förgäves försökt spåra och efterhöra några livstecken från denna arbetsgrupp. Jag förstår nu att detta arbete skall intensifieras och att det skall dras upp riktlinjer för det fortsatta arbetet. Det är utomordentligt viktigt att denna näring, som under det senaste året har fått ta konsekvenserna av det beslut som riksdagen fattade den 9 juni i fjol, nu får klart för sig vilka spelregler som gäller. Det var ett stort och viktigt beslut som fattades. Man bröt därmed en 60-årig tradition och ersatte den med någonting annat. Beslutet fattades med GATT som utgångspunkt. Det sades inte många ord i debatten -- jag läste igenom det tjocka protokollet i går kväll -- om EG. Ändå vet vi att GATT förhandlingarna kan leda till att EG tvingas ändra sin politik inom jordbruksområdet. På sistone har flera sådana förslag diskuterats och dessa diskussioner har vi här i Sverige kunnat ta del av. Inte minst finansministerns kryptiska ord här den 10 januari om att gränsskyddet kanske skulle sänkas i ljuset av GATT fladdrar som ett spöke för oss inom jordbruket. Jag är väldigt nyfiken -- jag förstår att jag inte kan få reda på uppläggningen och reglerna -- på vilka organisationer som skall få reda på uppläggningen och formerna. Det skulle jag gärna vilja veta.

Herr talman! Jag är tacksam för detta besked. Det behövs spridas mycket ljus över detta område. Den här näringen är hårt pressad. Så här i början av denna omställningsperiod på fem år är det viktigt att man får spelreglerna klara för sig, så att man inte behöver göra två omställningar för att uppfylla EGs krav. I detta sammanhang är jag väldigt nyfiken på inställningen inom departementet. Vems normer skall gälla? Jag har en bestämd känsla av att vi inte har någonting att skämmas för när det gäller den svenska jordbrukspolitiken. Vi har mycket att tillföra den europeiska politiken och traditionen när det t.ex. gäller våra regler om etik på djurskyddsområdet. Enligt min uppfattning fick vi tidigare nästan underordna oss EG. Jag minns då det restes krav på att vi skulle bygga om våra slakterier efter EGs standard. Vems normer skall vi underkasta oss?

Herr talman! Jag måste fråga vad statsrådet menade med att jordbruket sätter käppar i hjulet. Vi har ställt oss bakom den nya jordbrukspolitiken och omställningen har börjat. Min uppfattning är att vi måste få veta spelreglerna, så att man inte behöver genomföra två omställningar. Vad menas med att jordbruket sätter käppar i hulet?

Herr talman! Jag är medveten om att det enbart ingår handelspolitik i EES-förhandlingarna. Vi behöver få besked om jordbrukspolitiken i dess helhet. Det ser vi otåligt fram emot. Detta måste finnas med i bilden inför den omställning som är på gång. Jag ber att än en gång få tacka statsrådet för svaret. Jag skall med stort intresse följa det fortsatta arbetet.

Herr talman! Annika Åhnberg har frågat mig vad regeringen avser att göra för att undanröja svårigheter i samband med källsortering av hushållsavfall. Som svårigheter nämns dels vikten av att definiera begreppet källsortering för kommunernas avfallsplanering, dels avsättningen för insamlat material. I samband med den omställning som krävs för att nå målen för källsortering av avfall kommer en del problem på vägen att behöva lösas. Vår målsättning är att dessa hinder skall övervinnas för att vi skall få till stånd en bättre avfallshantering där källsorteringen är själva nyckeln till ett bättre omhändertagande. Från den 1 januari i år har kommunerna rätt att föreskriva om källsortering enligt renhållningslagen. I den miljöproposition som skall presenteras på måndag kommer ett förslag som innebär att kommunerna ges rätt att differentiera sina avfallstaxor för att stimulera till en ökad sortering och minimering av den totala volymen avfall. Kommunernas arbete med källsortering är en process som måste utvecklas successivt och anpassas efter dels vunna erfarenheter, dels olika förutsättningar i olika kommuner. Vi måste därför vara uthålliga och inte låta oss avskräckas av problem som uppstår under en utvecklingsfas. Enligt de ändringar i renhållningslagen som antogs av riksdagen i maj förra året och som trädde i kraft den 1 januari i år är naturvårdsverket central tillsynsmyndighet för avfallsfrågor. I denna roll skall verket bl.a. följa utvecklingen på avfallsområdet och hela tiden se till att den från miljösynpunkt bästa hanteringen av avfallet tillämpas. Till verkets viktigaste uppgifter hör då att ge kommunerna stöd i deras arbete på avfallsområdet, så att en hög ambitionsnivå kan hållas inom alla kommuner bl.a. när det gäller källsortering. Jag har inhämtat att naturvårdsverket i detta syfte inom kort kommer att ge ut allmänna råd för den kommunala avfallsplaneringen. När det gäller avsättning av insamlat material kan det periodvis och i vissa regioner finnas problem. Även avsättningsmarknader behöver tid för att växa fram och utvecklas. Regeländringar och ekonomiska styrmedel kan användas för att skapa marknadsförutsättningar. Samtidigt är den viktigaste förutsättningen för att en återvinningsmarknad skall uppstå och fungera att en tillräckligt stor och kontinuerligt tillgänglig mängd material sorteras ut. En någorlunda jämn och förutsägbar kvalitet är också en förutsättning.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Jag tycker kanske att miljöministern är onödigt pessimistisk i sitt svar när hon säger att det gäller att vi är uthålliga och att målsättningen måste vara att vi övervinner svårigheterna. Visst måste målsättningen vara denna, men egentligen har vi stor anledning att känna mycket stor optimism inför det här beslutet om att gå över till källsortering. Det har ofta förvånat mig att det har väckt så liten uppmärksamhet i den offentliga debatten. Enligt min uppfattning är detta en av de viktigaste åtgärder som vi har vidtagit. Den kommer, när den förverkligas, att förbättra miljön. Det är viktigt att försöka jämna ut vägen och få bort en del svårigheter. Det är oerhört angeläget för kommunerna att redan i starten av arbetet veta hur man definierar källsortering. Räcker det om man har litet glassortering eller papperssortering? Vad menar man egentligen från samhällets sida när man pratar om källsortering? Jag vet inte vad som kommer att ingå i naturvårdsverkets allmänna råd och om det kommer att finnas en definition av begreppet källsortering där. Jag vill gärna framhålla att jag tycker detta är mycket angeläget. Miljöministern säger också att kommunerna får rätt att differentiera avgifterna. Det tycker jag är bra. Det är ett avsteg från självkostnadsprincipen, men i det här fallet tror jag att det är nödvändigt. I initialskedet kan det tyvärr vara så att det som på sikt är det bästa för miljön och naturen är förenat med kostnader. Genom att sänka kostnaden för det källsorterade avfallet får man kanske inte full täckning, men jag tror att det är nödvändigt att gå den vägen när det gäller att åstadkomma en källsortering. Jag tror att det finns ett grundläggande problem när det gäller avsättningen och marknaden för de återvunna produkterna. Vi måste vara uppmärksamma på detta. När vi ålägger kommunerna att källsortera, kommer köparna av återvinningsmaterialet att veta att råvaran finns där till vilket pris som helst. Detta försätter kommunerna i en svår situation. Det blir inte några marknadsmässiga relationer. Kommunerna måste bli av med det återvunna materialet. Det blir köparens marknad. Säljaren, dvs. kommunerna, har mycket litet att säga till om. Eftersom återvinning nu skall bli en grundläggande del i verksamheten, måste man stimulera kommunerna till ett systematiskt samarbete kring detta med att få avsättning för sina återvinningsprodukter i bolagsform eller på annat sätt.
Herr talman! Jag är personligen inte alls pessimistisk, utan i likhet med Annika Åhnberg optimistisk. Jag tycker att detta är ett slags vändning i systemet som vi har åstadkommit. Det är mycket positivt och hör framtiden till. Jag är övertygad om att vi kommer att klara av detta. Jag skickade ut signalen om att inte ge upp utan fortsätta med det här arbetet till andra som uttalar sig mer pessimistiskt. Förslaget med differentierade avgifter skall inte avvika från självkostnadsprincipen i den meningen att kommunen skall få göra sig vinst på den här verksamheten. Man skall däremot kunna få sätta avgifterna olika beroende på hur de olika aktörerna klarar av det här betinget. Det handlar om hushållen, industrin, byggbranschen och även vissa kommunala verksamheter. Det handlar också om t.ex. Mc Donalds. När det gäller förpackningar kommer vi i propositionen att ta ett annat grepp, än det man hittills diskuterat, i syfte att underlätta för det här systemet att fungera, nämligen att lägga ett helhetsansvar på producenterna och handeln. Dessa skall själva ha ansvar för att klara av system för återvinning och återföring av allt förpackningsavfall. Detta är en mycket stor del av marknaden. Den innefattar även t.ex. glasåtervinningssystemet som vi har problem med. Det innefattar för övrigt återigen Mc Donalds. Vi tror att vi på ett kostnadseffektivt och bra sätt kommer att lösa många av de problem som Annika Åhnberg tar upp genom att ta ett helhetsgrepp med litet andra utgångspunkter än hittills. Det kommer dessutom att överensstämma med det system som nu börjar utvecklas i EG.
Herr talman! Det som miljöministern säger om ett helhetsförslag och om att lägga ansvaret hos producenten och handeln gläder mig. Det stämmer väl överens med förslag som vi i vänsterpartiet har lagt fram flera gånger, bl.a. med utgångspunkt i det arbete som påbörjats i Tyskland. Där har man ju kommit en bra bit längre på väg i en sådan process. Jag ser verkligen fram emot att få tal del av det här förslaget. Jag tror att detta är en mycket viktig del i vårt arbete för att förbättra miljön. Avslutningsvis vill jag återknyta till begreppet källsortering. Jag har inte riktigt fått ett klart svar på om det kommer att finnas en definition på begreppet källsortering. Jag vill gärna än en gång understryka att det är avgörande för kommunerna att veta hur man skall hantera hela det här problemet och vad som ingår i begreppet källsortering.
Herr talman! Får jag återigen understryka att det här är fråga om att vi utvecklar system som fungerar bättre och bättre. Kommunerna skall under det här året inventera allt avfall som genereras i kommunen, även från industrin och byggbranschen. På grundval av det skall man lägga fram en avfallsplan. Meningen är att man den vägen skall kunna sortera upp det man har. Man skall även kunna lägga fram en plan för hur man skall hantera det. Det kommer naturligtvis att vara litet olika i olika kommuner. Naturvårdsverket skall hjälpa till. Deras riktlinjer har i själva verket varit färdiga en tid, men naturvårdsverket och Kommunförbundet är inte riktigt överens om hanteringen. Vi hoppas att det ganska snart skall bli klart. Jag tror inte att kommunerna i detalj vill ha skrivet på näsan vad de skall göra. De vill ha hjälp och stöd, men även viss frihet att utforma system som fungerar utifrån hur det ser ut i Flen, Uppsala eller
Herr talman! När det gäller konflikten mellan Kommunförbundet och naturvårdsverket kan bara sägas att den bästa förutsättningen för att det här arbetet skall komma i gång är att de två viktiga instanserna är något så när överens om hur tagen skall tas. Jag uppfattar det här svaret som att man inte kommer att definiera begreppet källsortering. Jag anser inte heller att man redan från starten skall ha en definitiv definition av begreppet för all framtid. Man skulle åtminstone kunna starta med en miniminivå. Sedan skulle man låta processen fortgå med att utveckla definitionen. Det borde åtminstone från början finnas klart sagt att detta och detta måste ingå för att man skall kunna säga att en kommun har startat källsortering.
Herr talman! Jag tror egentligen inte att vi är osams, Annika Åhnberg. Vi kommer båda att följa utvecklingen och på olika sätt hjälpa till att påverka den, så att det blir ett bra och fungerande system. Låt oss inte tvista om ord i det sammanhanget, utan låt oss se till att det fungerar bra i verkligheten.
Herr talman! Annika Åhnberg har frågat mig om regeringen avser att vidta åtgärder för att öka säkerheten vid användandet av halogenlampor. Enligt statens strålskyddsinstituts instruktion skall institutet skaffa sig noggrann kännedom om de risker som är förenade med strålning och med uppmärksamhet följa utvecklingen inom berörda områden. Från strålskyddsinstitutet har jag inhämtat att halogenglödlampor avger små men onödiga mängder ultraviolett strålning. Vid normal användning orsakar de varken akuta hud eller ögonskador, och enligt vad man i dag vet, heller inte allvarliga långsiktiga skadeeffekter. Onödig UV-strålning från belysningsarmaturer är lätt att skärma av eller väsentligt reducera. I samband med fortsatt produktuveckling av halogenlampor och belysningsanläggningar är det önskvärt att belysningsbranschen leder utvecklingen mot belysningar med mindre ultraviolett strålning. Strålskyddsinstitutet anser emellertid inte att det är nödvändigt att ge ut särskilda föreskrifter om detta. Befintliga armaturer anses inte utgöra en hälsorisk eller motivera särskilda åtgärder. Den samlade bedömningen från ansvarig myndighet är att UV-strålning, som vid överexponering kan orsaka såväl akuta skador som risk för sena skador, inte är skadlig i den omfattning halogenlampor avger.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret även på denna fråga. Jag känner fortfarande stor osäkerhet och tvekan efter det här svaret. Jag är på inget sätt expert på det här området. Det är kanske just därför som jag ställer den här frågan. Miljöministern känner säkert till att det pågått en ganska intensiv diskussion om de här lamporna och om deras farlighet. Det är klart att den här diskussionen -- företrädesvis i massmedia -- skrämmer och oroar människor, mig också. Den har också lett till att en del företag har dragit in sina halogenlampor som inte har ett skyddsglas, medan andra har sagt att det inte är någon fara. Det finns en statlig myndighet som har till uppgift att tala om hur samhället ser på de här sakerna och vilka typer av skydd som eventuellt kan behövas. Den myndigheten uttalar sig ganska nonchalant, åtminstone mycket oklart, och sätter i första rummet frågan om hårdare restriktioner när det gäller dessa lampor möjliagen skulle kunna utgöra tekniska handelshinder. Samtidigt vet man att det finns andra länder, t ex Australien, England och USA, där man inte tillåter sådana lampor utan skyddsglas just av hänsyn till säkerheten för människor. Då blir man ganska missnöjd med den här attityden från en svensk myndighet. Om man anser att det inte finns några som helst risker och att det inte behövs några föreskrifter, vare sig om hur man skall använda lampan eller om skyddsglas behövs tycker jag att man åtmintone skall begära en ordentlig redovisning av vilka fakta man grundar sitt ställningstagande på. Det är otillfredsställande med den oklarhet som nu råder. Jag ifrågasätter dessutom själva ståndpunkten att det inte föreligger någon risk.
Herr talman! Jag tycker att det är bra att Annika Åhnberg har tagit upp den här frågan, dels därför att jag förstår att den debatt som har varit oroar människor, dels därför att vi för en mycket berättigad diskussion i många likartade frågor om var gränsen för s.k. lågdosstrålning egentligen går när det gäller skadlighet. SSI har arbetat med de här frågorna i tolv år. Det var för tolv år sedan de först gav riktvärden, och de är så utformade att man skall undanröja varje risk för hälsofara för människor. En sådan här diskussion är alltid besvärlig, men om man jämför effekterna av dessa lampor med dem man utsätts för i andra sammanhang för att göra det hela begripligare, motsvarar -- som armaturerna med halogenlampor vanligen är utformade -- strålningen från en 50 W-lampa under åtta timmar på en halvmeters avstånd en timmes vistelse i högsommarsol. Det gäller alltså risken för människan. Det som kan inträffa är på sin höjd en lätt hudrodnad, inte den typ av skador man kan få vid oförsiktigt solbad. På liknande sätt förhåller det sig med risken för ögonskador.

Herr talman! Användningsområdet för de här lamporna har delvis förändras under de tolv åren sedan strålskyddsinstitutet började titta på det här problemet. I dag är det mycket vanligare att man har halogenlampor i arbetsbelysningar, dvs. att man har dem ganska nära ansiktet och kroppen. Man har dem som skrivbordsbelysningar t.ex. Då kanske man i högre grad utsätter sig för den strålningen än vad man har gjort tidigare. Om jag har förstått diskussionen rätt, grundar sig de som känner stor oro på nya undersökningar som har gjorts i England. Dessa skulle visa att den här strålningen faktiskt är farligare än vad man på många håll tidigare har trott. Jag tror nog att det fortfarande finns anledning till oro.
Herr talman! Jag kan försäkra Annika Åhnberg att jag kommer att följa de här frågorna mycket noga. Både strålskyddsinstitutet och arbetsmiljöinstitutet arbetar kontinuerligt med de här frågorna. Det pågår bl.a. just nu ett arbete med att ta fram kriterier för arbetsmiljöer för att hantera den typ av nya problem eller användningsområden som Annika Åhnberg tog upp. Vi kommer inte att lägga dessa papper i någon låda och sluta att uppmärksamma problemet. Tvärtom måste vi naturligtvis följa utvecklingen och se till att vi inte passerar någon gräns som vi inte bör passera.
Herr talman! Jag är glad över att miljöministern har den ambitionen att man skall raska på med det här arbetet. Det är en situation där många undrar hur de skall ställa sig, hur de skall agera. Det gäller bl.a. företagen som säljer lamporna och människorna som har dessa lampor. De undrar om de kan använda dem eller inte. Visst är det en fråga som brådskar.

Herr talman! Lola Björkquist har frågat mig vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att inte den svenska blåsartraditionen skall riskera att gå i graven genom ett försvarspolitiskt beslut. Regeringen uppdrog i mars 1990 åt chefen för armén att redovisa försvarsmaktens erfarenheter av den nu gällande ordningen angående musiktjänst inom försvarsmakten. Chefen för armén skulle vidare utreda försvarsmaktens behov av tjänstemusik, lämna förslag till hur den lämpligast bör produceras samt bedöma kostnaderna härför.

I några av remissvaren påpekas bl.a. att man anser att utredningen varit alltför begränsad och inte beaktat de kulturpolitiska aspekterna såsom vilken effekt förslaget skulle få för blåsmusikverksamheten i dess helhet i landet. Vidare saknas enligt några remissvar en analys av konsekvenserna för de länsmusikstiftelser som -- om förslaget genomförs -- skulle gå miste om sitt uppdrag för försvaret och därmed en inkomstkälla. Utredningens förslag och remissvaren bereds för närvarande i regeringskansliet. I beredningsarbetet behandlas såväl försvarspolitiska som kulturpolitiska aspekter på denna fråga.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag visste i och för sig att man nu har tagit upp detta i utbildningsdepartementet. Jag ställer frågan därför att det under hela förra året var ganska tyst kring detta. Utredningen gjordes mycket snabbt. Man arbetade ungefär fyra månader. Musikerna hade fått uppgift om att det skulle gå fort och att avtalen kanske skulle sägas upp redan till den 1 januari i år. Om två år skulle deras situation se helt annorlunda ut. Jag är bekymrad över att den här traditionen går i graven. Hemma i Östergötland kommer man inte att kunna ha den här traditionen kvar med så få musiker. Det skulle röra sig om 6--8 musiker till en kostnad av ungefär 2 miljoner. Jag tycker att det är orättvist om man nu tänker sig att dra bort de här pengarna utan vidare, eftersom de län som inte blev tilldelade försvarsmusik fick ersättning för de musiker som de tog över. Jag vill fråga statsrådet om han inte håller med mig om att man måste värna om den här traditionen. Det gör man inte om man går på det förslag som arméchefen har förordat med en professionell musikkår i Stockholm.
Herr talman! Jag kan inte nu säga vilket förslag som kan komma på grundval av den här utredningen. Jag är angelägen om att understryka att vi för närvarande bereder frågan. Jag är mycket angelägen om att hävda de kulturpolitiskt viktiga punkterna. Jag vill emellertid understryka att när man talar om behovet av att slå vakt om blåsmusiken ute i landet är det naturligtvis inte bara krigsmakten som kan göra detta. Det krävs även att man hos berörda orkestrar har en stark vilja att bevara just denna musik. En del av de synpunkter som har framkommit under utredningens gång handlar om att man från försvarets sida inte har tyckt att man månat tillräckligt om detta. Det finns alltså anledning att väga in alla dessa synpunkter när man tar ställning till hur man skall hantera den här frågan framöver.
Herr talman! Jag vet att utredningen menar att det har varit mycket krångligt. När jag läser utredningen får jag uppfattningen att det beror på att musikerna inte alltid har kunnat spela i enlighet med avtalen. Men jag har tagit reda på hur det är på min hemort. Där beror det inte på att musikerna inte har ställt upp vid de avtalade tillfällena, utan det är militären själv som av olika anledningar inte har ansett sig behöva ha musik vid de tillfällen som de har beställt sådan. För att litet grand klargöra vad det handlar om vill jag säga att denna tradition startade redan på 1500 talet. Efter hand har orkesterverksamheten byggts ut. På 1800-talet hade man mycket stora orkestrar. I början av 1900-talet fanns det 60 kårer i landet. Men 1944 ökade åter antalet. Därefter har man successivt skurit ned antalet musikkårer, och nu handlar det alltså om en.
Herr talman! Birger Hagård har frågat skolministern vilka åtgärder denne ämnar vidta för att befria dem som innehar doktorandtjänst från skyldighet att återbetala studiemedel under tiden fram till doktorsexamen. Eftersom frågan gäller systemet med doktorandtjänster, ankommer det på mig att besvara frågan. Genom 1990 års forskningspolitiska beslut tillfördes studiefinansieringen i forskarutbildningen 100 milj.kr. för omvandling av två tredjedelar av samtliga utbildningsbidrag till doktorandtjänster. Samtidigt uttalades att resterande utbildningsbidrag borde omvandlas till doktorandtjänster under den därefter kommande treårsperioden från 1993 till 1996. Denna reformering av studiefinansieringen i forskarutbildningen innebär en övergång till ett system som länge har efterfrågats av de studerande. Att få en doktorandtjänst har av de forskarstuderande ansetts som ett erkännande av att de utför ett viktigt arbete inom högskolan. Doktoranderna avlönas enligt gällande statligt avtal och har en lönenivå som är i paritet med vad ett arbete utanför högskolan kan tänkas ge. Jag finner således inte anledning att ändra de regler om återbetalningsskyldighet av studiemedel som har beslutats av riksdagen. Så när som på att det rör sig om tidsbegränsade tjänster finns det i framtiden inget som skiljer doktoranders sociala villkor från vad som gäller för andra kategorier på arbetsmarknaden. Att vi har nått därhän ser jag som en stor framgång för de forskarstuderande. Jag vill inte medverka till att vrida klockan tillbaka när det gäller synen på de forskarstuderande. Det tror jag inte heller att Birger Hagård vid närmare eftertanke är benägen att göra.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Göransson för svaret och vill samtidigt be om tillgift för att den här frågan kom att ställas till skolminister Göran Persson. Jag hoppas att statsrådet Göransson tror mig när jag säger att det ingalunda var min avsikt att försöka befordra skolministern till utbildningsminister. Detta var en lapsus calami, ett pennans misstag som blev begånget. Jag tackar som sagt var för svaret, men jag finner det hela litet väl byråkratiskt. Det är ingalunda fråga om att vrida klockan tillbaka om man säger att de som har doktorandtjänster också bör vara befriade från återbetalning av de studiemedel som de har uppburit under sin grundutbildningstid. De som hade utbildningsbidrag slapp att göra det. De som har doktorandtjänster är fortfarande under utbildning, och det är också fråga om tidsbegränsade tjänsteinnehav. Detta innebär alltså att de som antas till doktorandtjänst samtidigt får vara med om att betala en extraskatt, en akademikerskatt på 4 %, och det rör sig om 600 kr. i månaden. Den ena handen tar alltså tillbaka vad den andra ger. Tror utbildningsministern verkligen att det här kan stimulera till ett ökat intresse hos våra ungdomar att ägna sig åt forskarutbildning? Jag är tyvärr inte säker på att så är fallet.
Herr talman! I grunden är detta inte en fråga om en byråkratisk syn eller inte utan en fråga om hur vi betraktar anställningsförhållanden. Det som vi åstadkommer genom att omvandla utbildningsbidragen till doktorandtjänster är att de som doktorerar i realiteten är anställda och då behandlas som andra anställda. I den andra riktningen är det många som argumenterar för en form av studielön. Men vi har hittills inte tagit ställning till förmån för en sådan utan sagt att det där är fråga om lån under tiden som de studerande deltar i utbildning så att säga på egen risk. Jag tycker därför att det finns fog för att man har skilda system, dvs. att man betraktar doktoranden som anställd.
Herr talman! Jag är helt överens med utbildningsministern om att man i och för sig har förstärkt doktorandernas ställning när man har infört doktorandtjänsterna. Vi har varit eniga om att göra detta. Att man tryggar studiefinansieringen betyder mycket. Däremot är det också uppenbart att vi har stora svårigheter. Vi utexaminerar, som jag skrev i min fråga, ungefär 1 000 per år, och vi skulle behöva omkring 2 000 kring sekelskiftet. Vi behöver alltså stimulansåtgärder av olika slag. Vi från moderata samlingspartiet har också föreslagit att man skall göra avskrivningar när dessa personer är färdiga med sin doktorsexamen. Men det här blir alltså en extra börda som ju knappast kan verka stimulerande för dem som vill ägna sig åt forskarutbildning.

Herr talman! Lennart Brunander har frågat mig när vi får en trädgårdsnäringsutredning. Under senare år har förslag om en förnyad utredning av trädgårdsnäringen avböjts av riksdagen. Vid jordbruksutskottets behandling i höstas av motioner om trädgårdsnäringen uttalade utskottet bl.a. att en ny trädgårdsnäringsutredning bör övervägas när en inom lantbruksstyrelsen pågående kartläggning av ekonomin inom trädgårdsnäringen slutförts och sedan resultatet av nu pågående internationella överläggningar inom GATT och om ett EEA-avtal, eller EES-avtal, blivit överblickbart. Lantbruksstyrelsens utredning om ekonomin inom trädgårdsnäringen beräknas vara klar i mars i år. GATT-förhandlingarna är ännu inte slutförda. Förhandlingar om ett EEA-avtal, eller EES-avtal, pågår för närvarande. Det är därvid viktigt att representanter för trädgårdsnäringen har ett fortsatt samråd med regeringskansliet om frågor som avser EG-integrationen. Det kommer vidare att behövas ett förberedelsearbete i samband med en eventuell medlemsansökan till EG. Med hänvisning härtill och till utskottets uttalande anser jag att ett ställningstagande till en samlad trädgårdsnäringsutredning bör anstå. Många av de frågor som är viktiga för trädgårdsnäringen avser en rad skilda samhällsområden där det ofta är viktigt att ett ställningstagande kan göras snabbt. Det krävs därför ett kontinuerligt samråd mellan jordbruksdepartementet och trädgårdsnäringen.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Som det står i svaret diskuterade vi i höstas i jordbruksutskottet frågan om trädgårdsnäringen. Då var vi överens om att det finns behov av en ny trädgårdsnäringsutredning. Under de drygt tio år som gått sedan vi fick en trädgårdsnäringspolitik har mycket förändrats. Samhällsekonomin ser helt annorlunda ut, och många andra saker har förändrats. Det är också andra saker som ligger framför oss i det internationella samröret på trädgårdsnäringens område och på andra områden som gör att frågorna i dag ser helt annorlunda ut. Mot denna bakgrund var vi överens om att en utredning borde tillsättas. Då utgick vi från att lantbruksstyrelsens kartläggning skulle vara klar i december och att GATT och EG-förhandlingarna också skulle klaras av under denna tidsperiod. Nu vet vi att så inte blev fallet. Men trädgårdsnäringens ekonomiska problem och övriga bekymmer har för den skull inte blivit bättre. Osäkerheten har inte blivit mindre. Därför finns det anledning att snabbt tillsätta en utredning som också arbetar snabbt. Därtill kommer naturligtvis, som jordbruksministern säger, de kontakter som måste tas mellan näringen och jordbruksdepartementet. Jordbruksministern, som ansvarigt statsråd för detta område, måste naturligtvis ha dessa kontakter även om en utredning tillsätts, eftersom det hela tiden finns många olika frågor som måste lösas. Såvitt jag vet har dessa kontakter inte varit så särskilt frekventa under senare tid. Det har åtminstone inte kommit ut så mycket av dem. Jag skulle vilja veta vad det är som hindrar att man nu tillsätter en utredning som startar ett arbete för att ha ett resultat klart när alla dessa frågor börjar klaras ut?
Herr talman! Det är väldigt många frågor när det gäller trädgårdsnäringen som det är viktigt att både utreda och överlägga om. Så är det nu, och så kommer det kanske ännu mer att vara i framtiden. Jag vill understryka att det här är en näring som är mycket diversifierad. Begreppet trädgårdsnäring omfattar allt ifrån krukväxter, småplantor, snittblomster, köksväxter under glas, frilandsodlade grönsaker, frukt och bär, plantskolor, osv. Det är en näring med många små företag och många olika problem, och många har problem. Det finns nu ett antal aktuella frågor som vi diskuterar med näringen och som behöver lösas. Jag skall nämna några av dem. Det gäller skördeskadeskyddet för trädgårdsnäringen, som jag avser att återkomma till riksdagern om. Det gäller frågan om arbetskraftsinvandring, dvs. att odlarna under skördesäsongen på somrarna har behov av att på ett enklare sätt än tidigare få hjälp av utländsk arbetskraft. Detta handlar om att underlätta för odlarna när det gäller t.ex. byråkrati. Det gäller vidare många miljöfrågor som är viktiga för näringen. Energiskattefrågorna när det gäller växthusen är också en fråga som nu utreds separat, och man undersöker möjligheten att minska dessa skatter. Det handlar också om hela växtförädlingsfrågan, som är litet annorlunda för trädgårdsnäringen än för t.ex. de stora spannmålsintressena. Det gäller också plantskolornas roll. Sedan har vi de internationella förhandlingarna, EES-avtalet, och Medelhavsländernas önskemål och krav i fråga om detta. Vi har effekterna av ett eventuellt EG Alla dessa frågor är oerhört viktiga. Men jag är inte säker på, och detta vill jag varken säga ja eller nej till, att det bästa är att samla dessa mycket viktiga frågor i en gammaldags utredning av den typ som vi hade förr i världen och som sedan sitter och långrotar och så småningom kommer fram till något resultat som kanske är överkört av verkligheten. Vi arbetar nu för tiden på ett sådant sätt att vi har ganska goda och ofta förekommande överläggningar som vi är beredda att ställa upp på med trädgårdsnäringen. Detta och vissa separata utredningar kan vara ett alternativ.
Herr talman! Jag delar kanske inte jordbruksministerns uppfattning om att kontakterna mellan departementet och näringen i dag fungerar så bra och att man därigenom löser så många problem. Då skulle de bekymmer som vi i dag ser inte finnas. Då skulle man ha löst dessa problem. Jordbruksministern argumenterar här mycket starkt för behovet av en utredning. Han har redogjort för alla de områden som behöver klaras ut. Det behöver göras på ett sådant sätt att man tar hänsyn till varandras situation och frågornas inbördes förhållanden. Alla dessa problem kan nämligen inte lösas vart och ett för sig, utan dessa problem måste lösas tillsammans i ett sammanhang, i varje fall måste man ta hänsyn till hur olika saker påverkar trädgårdsnäringen. En utredning behöver inte alls långrota. Jordbruksministern kan i dag tillsätta en utredning och bestämma att den skall vara klar om ett år och att den då skall uppvisa ett resultat. Detta förhindrar inte att man under tiden har kontakter, tvärtom. Sådana kontakter behövs naturligtvis också för de akuta göromålen. Jag skulle önska att det som jordbruksutskottet ändå var överens om sker, nämligen att en trädgårdsnäringsutredning tillsätts. Om jordbruksministern har en annan uppfattning, vilket bl.a. framgår av en intervju i tidningen Trädgårdsvärlden, skulle jag vilja veta vilka motiv som finns för att inte tillsätta en utredning.

Herr talman! Börje Hörnlund har frågat mig om motiven till förslaget att slopa bidragen till fiskevårdsområden i strid mot riksdagens tidigare beslut. Riksdagen beslutade förra året i enlighet med regeringens förslag att det i fortsättningen inte längre bör lämnas statsbidrag till kostnader för bildande av fiskevårdsområden.

Föreningarna har alltså haft tio år på sig för att vidta de åtgärder som behövs. Enligt fiskeristyrelsen har 875 ansökningar om bildande av fiskevårdsområden kommit in före den 1 september 1990. De allra flesta av dessa har kommit in under det senaste året. Med hittills tillämpade bidragsregler innebär detta att sammanlagt drygt 27 milj.kr. skulle erfordras i statsbidrag. Det finns dock anledning att utgå från att processen kommer att fortgå under ett antal år framöver, inte minst med tanke på arbetsbelastningen på lantmäterimyndigheten, vilken ansvarar för förrättningen. Mot bakgrund av behovet att kraftigt reducera statsutgifterna föreslår regeringen i årets budgetproposition, som ett led i åtgärdsprogrammet för att stabilisera den svenska ekonomin m.m., att anslaget för bidrag till fiskevårdsåtgärder och till förrättningskostnaderna för bildande av fiskevårdsområden skall slopas. Med utgångspunkt i de statsfinansiella förutsättningarna avser jag att ta initiativ till en genomgång av de möjligheter som står till buds så att de nyanmälda fiskevårdsområdesbildningarna skall kunna finansieras. Då Börje Hörnlund, som framställt frågan, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav talmannen att Lennart
Herr talman! Jag tackar även för detta svar. Det är riktigt, som jordbruksministern säger, att det i fjol fattades beslut om att gränsen för att få statsbidrag för att bilda fiskevårdsområde skulle sättas vid den 1 september 1990. Det innebar i sig att kraven skärptes jämfört med det beslut som fattades 1980 eller 1981. Då sade man att det skulle ske under december. Det var en diskussion som vi förde i fjol. Men nu blir beslutet alltså den 1 september, och vi får naturligtvis rätta oss efter det. Men det gör inte regeringen, utan regeringen säger att det inte blir några mer pengar. Och det är detta som vi nu har att diskutera här i kammaren. Jag skulle vilja fråga vad som menas med det sista stycket i svaret där det sägs: ''Med utgångspunkt i de statsfinansiella förutsättningarna avser jag att ta initiativ till en genomgång av de möjligheter som står till buds så att de nyanmälda fiskevårdsområdesbildningarna skall kunna finansieras.'' Innebär det att medel kommer att ges till detta så att staten, samhället, kan ikläda sig det ansvar som man har åtagit sig tidigare?
Herr talman! Svaret på den frågan är ja. Det är precis detta som står i svaret, nämligen att jag skall ta initiativ till en genomgång så att de nyanmälda fiskevårdsområdena skall kunna finansieras. De åtaganden, som riksdagen beslöt om att staten skall ställa upp med när det gäller dem som anmäler sig före den 1 september, skall självfallet infrias. Det kan däremot naturligtvis inte ske inom ramen för det gamla anslaget, som av besparingsskäl har upphört, utan vi kommer att gå igenom andra finansieringsmöjligheter. Men staten skall självfallet stå för tidigare gjorda utfästelser när det gäller de fiskevårdsområdesbildningar som anmälts i tid. Därför är svaret på den frågan ja.
Herr talman! Jag får inte detta att gå ihop. Jordbruksministern säger att detta naturligtvis inte kan ske med det anslag som faanns, eftersom det av besparingsskäl nu är borttaget. Skall något annat anslag inrättas för att man skall få fram dessa pengar? På vilket sätt spar man då pengar? Man skapar ju mest bara oro bland människor som tror att de har blivit lurade. Men det är naturligtvis bra om jordbruksministern kan slå fast att dessa människor inte skall bli lurade, att staten skall stå för sitt ansvar och att dessa pengar tas fram.

Herr talman! Jag vill på Rune Molins vägnar meddela att han inte inom den föreskrivna tiden kommer att kunna besvara Karin Starrins interpellation om ökad sysselsättning i Gävleborgs län. Anledningen är att interpellationssvaren fick avbrytas den 17 januari då utrikesministern lämnade information om det aktuella läget i Rune Molin har kommit överens med Karin Starrin om att interpellationen skall besvaras torsdagen den 21 februari.

Herr talman! Jan Strömdahl har frågat mig om jag kan utlova att hyresgästerna hålls skadeslösa när förseningar av hyresbetalningar beror på samhällets beslut och om detta kan ske t.ex. genom en snabbehandling av hyresrättskommitténs förslag till ändring av hyreslagens förverkanderegler. Regeringen beslutade i september 1989 att tillkalla en kommitté för att se över hyreslagstiftningen. Kommittén kommer bl.a. att pröva reglerna om förverkande av hyresrätt vid dröjsmål med obetydliga belopp, enstaka betalningsförsummelser, tillfälliga betalningssvårigheter eller andra förhållanden som framstår som bagatellartade eller ursäktliga. Enligt min mening tar de nuvarande bestämmelserna i hyreslagen om hyresrättens förverkande inte i tillräcklig grad hänsyn till sådana förhållanden. Hyreslagskommittén beräknar att avge ett betänkande om hyreslagen före utgången av år 1991. Någon möjlighet att tidigarelägga detta finns inte. Däremot har jag haft kontakt med SABO och Sveriges fastighetsägareförbund och förvissat mig om att organisationerna kommer att rekommendera sina medlemmar att övergångsvis ge hyresgästerna ett skäligt rådrum med hyresbetalningar i de fall bristande betalningar beror på tillfälliga faktorer som hyresgästerna inte kan lastas för. Jag utgår vidare från att kommunerna kommer att använda de vägar som står öppna för att bistå dem som behöver överbrygga tillfälliga betalningssvårigheter.

Herr talman! Först vill jag slå fast att beträffande den del av hyreshöjningarna som härrör från skatteomläggningen kommer genomsnittet att ligga ungefär vid den nivå som vi tidigare räknade med. Eftersom de ordinarie hyreshöjningarna kommer att läggas ovanpå det som skattereformen gav, blir naturligtvis den sammanlagda hyreshöjningen ganska stor. Statsministern har ju också i ett meddelande i denna kammare klargjort att kompensation skall lämnas till de pensionärer som råkar i svårigheter. Framför allt gäller det pensionärer med enbart folkpension och pensionstillskott. Jan Strömdahl frågade om det inte skulle vara möjligt att tidigarelägga hyresrättskommitténs betänkande i denna del. Om kommittén hade gjort så, skulle ju det hela ha behandlats i en remissomgång. Därefter skulle det ha skrivits en lagtext, varefter lagrådet hade haft att behandla saken, innan riksdagen kunnat ta ställning. Därför tror jag inte att det är möjligt att lösa akuta frågor den vägen. Jag har i stället valt att ta kontakt med SABO och fastighetsägarna för att höra efter om de är beredda att gå ut med en rekommendation. Vi har fått besked om att man kommer att ge medlemmarna en rekommendation. I svaret har jag skrivit att det bör ges ett skäligt rådrum beträffande hyresbetalningar i de fall då utebliven betalning beror på faktorer som hyresgästerna inte kan lastas för. Vid kontakter med Kommunförbundet har vi också fått det besked som jag redovisade i frågesvaret.

Herr talman! Vi skulle alltså inte ha kunnat lösa akuta problem med en lagändring, eftersom riksdagen inte skulle ha hunnit fatta beslut under våren. När det gäller skatteomläggningen vidhåller jag vad jag tidigare sagt om ett genomsnitt på ca 60 kr./m2. Räknar man med de siffror som jag har redovisat och tar ut en hyra för 11 månader, en hyra som egentligen täcker en 12-månadersperiod, ligger det hittills redovisade genomsnittet när det gäller skattereformen ungefär vid den nivå som jag tidigare har angivit. Jag har som sagt haft kontakter med SABO och fastighetsägare för att belysa problemet. Därvid har jag fått klart för mig att organisationerna är beredda att hjälpa till på det sätt som jag har redovisat i svaret.

Herr talman! Filip Fridolfsson har frågat mig om jag, mot bakgrund av den oro som förslaget om avgiftsbeläggning på gudstjänstmusiken har väckt, avser att föreslå lagstiftning i enlighet med upphovsrättsutredningens förslag. Upphovsrättsutredningen har föreslagit att denna inskränkning i upphovsmännens ensamrätt skall avskaffas. Förslaget har remissbehandlats och remissutfallet är blandat. Förslaget är endast en liten del i den översyn av upphovsrättslagen som utredningen har gjort och som nu övervägs i justitiedepartementet. Som brukligt är inför större reformer på upphovsrättens område skall dessutom samråd ske med de övriga nordiska länderna, innan förslag till lagstiftning föreläggs riksdagen. Samrådet, som nu pågår, syftar till att om möjligt åstadkomma gemensamma nordiska lösningar. Jag är mot den bakgrunden inte beredd att nu ta ställning till om upphovsrättsutredningens förslag på den här punkten bör genomföras eller ej. Men jag kan försäkra Filip Fridolfsson om att jag känner till vad man i kyrkokretsar anser om förslaget. Dessa synpunkter kommer att vägas in vid bedömningen av förslaget.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Skälet till att jag ställde frågan är att det enligt min mening är fråga om en barock lagstiftning. Får en statlig utredning som den vill skall alla kyrkor och samfund vara skyldiga att betala STIM-avgift på gudtjänstmusik. Man kan ju tänka sig vilken byråkrati det skulle bli fråga om. Det går väl an när allt är bestämt i förväg, men gudstjänstlivet präglas på många håll av stor frihet. Skulle någon sitta i kyrkan och registrera de olika lovsångerna, skulle det bli en absurd situation, lovsånger som vid många möten sjungs spontant. De flesta sångerna skulle drabbas av STIM-avgifter. Inte bara ''Löftena kunna ej svika'' och ''Han har öppnat pärleporten'' skulle drabbas utan många andra sånger. Förslaget har väckt stor oro bland framför allt frikyrkofolk, och det vet tydligen också justitieministern. Svaret visar med all önskvärd tydlighet att frågan är känslig. Justitieministern har inte tagit ställning. Jag skall gärna erkänna, herr talman, att jag hade tänkt ta i ordentligt, så tokig tycker jag att den här idén är. Men svaret var i stort sett mycket vänligt och förstående. Jag skulle ändå vilja råda justitieministern att tänka sig mycket noga för, innan det läggs fram en proposition i det här ärendet. Många upphovsmän har offentligt deklarerat att gudstjänstmusiken bör vara fri. Hyser justitieministern någon sympati för deras uppfattning? Det är ju en offentlig debatt. En slutfråga: Har justitieministern varit på ett riktigt väckelsemöte någon gång? Om inte, gör några studiebesök! Jag är, herr talman, övertygad om att justitieministern kommer att bli helt och fullt omvänd, i varje fall i STIM-avgiftsfrågan. Men andra ord: Inga STIM-avgifter på kyrkomusiken.
Herr talman! Jag kan försäkra Filip Fridolfsson att vi skall tänka oss noga för.
Herr talman! Jag tolkar svaret som att förslaget kommer att hamna i papperskorgen, vilket i mycket hög grad kommer att glädja åtminstone frikyrkornas folk, var så säkra!
Herr talman! Karl-Erik Persson har frågat mig om det kommer någon proposition angående en ny vapenlagstiftning. Jag räknar med att komma till skott i vår. Svaret på frågan är alltså ja.
Herr talman! Jag får tacka justitieministern för ett utförligt svar. Anledningen till min fråga är bl.a. den stora oron inom den svenska jägarkåren och bland skyttarna. SOU 1989:44 skulle ligga till grund för en ny vapenlagstiftning, men de berörda remissinstanserna har kommit med en förödande kritik. De är rädda för att regeringen lägger fram en proposition som grundar sig på utredningen. Jag förstår att justitieministern i dag kanske inte vill avslöja vad propositionen kommer att innehålla. Det vore emellertid bra om man i departementet toge hänsyn till remissvaren och kanske innan propositionen läggs fram kunde avslöja några av tankarna bakom det hela och minska oron inom jägarkåren.

Herr talman! Margitta Edgren har frågat mig på vilket sätt jag ämnar garantera att skolhälsovården även i fortsättningen kommer att bli en integrerad del av skolans verksamhet. I enlighet med riksdagens beslut med anledning av propositionen om ansvaret för skolan har vissa kapitel i skollagen ändrats den 1 januari 1991. I den proposition om gymnasieskolan och vuxenutbildningen som regeringen inom kort kommer att förelägga riksdagen avser jag att behandla de delar av skollagen som berör dessa skolformer. De delar som återstår av skollagen, bl.a. skolhälsovården, kommer att behandlas i en proposition som beräknas kunna överlämnas till riksdagen i slutet av mars. Regeringen återkommer således inom kort till riksdagen i denna fråga. Jag vill dock redan nu säga att jag anser att skolhuvudmannen även i fortsättningsvis skall vara skyldig att anordna skolhälsovård.
Herr talman! Tack för svaret som jag har tolkat på det viset att den nya skollagen kommer att innehålla en lagfäst skyldighet beträffande skolhälsovård. Detta gör mig faktiskt mycket glad. Egentligen är jag mer tacksam än vad jag kan ge uttryck för. Jag ställde frågan delvis därför att det pågår en debatt i Malmö, dels därför att man kunde läsa i en tidning om en aktuell undersökning i Göteborg som visar att även pojkar i skolan har järnbrist, vilket aldrig har kunnat påvisas tidigare eller över huvud taget aldrig existerat. Bristen beror på att barnen t.ex. slarvar med maten. När det finns skolhälsovård, en sjuksyster och en skoldoktor som känner barnen och svarar för en kontinuitet i verksamheten bidrar det till att hindra en sådan här utveckling. Vi har ju en gammal tradition på skolhälsovårdens område. Jag tror att man redan på 1830-talet började bygga upp en skolhälsovård. Vi är överens om att det hade varit oerhört destruktivt att nu ta bort denna.

Herr talman! Ann-Cathrine Haglund har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att garantera att det nya skolverket kommer att tillföras personal som med kompetens och integritet kan utföra sina uppgifter. Jag vill först informera om läget vad gäller åtgärder för det nya skolverkets organisation m.m. inför starten den 1 juli 1991. Utredaren har den gångna veckan överlämnat sitt principförslag till organisation. Enligt förslaget skall verket bestå av en central del i Stockholm och en fältorganisation. Han föreslår vidare att skolverkets centrala del organiseras i tre huvudenheter, ett kansli och en verksstab. Verket bör få ansvaret att bestämma på vilket sätt fältverksamheten organiseras och i vilka geografiska områden den lokaliseras. Vad som nu närmast står för dörren är att regeringen skall besluta om organisationen. Ärendet är under beredning i regeringskansliet. Jag räknar med att kunna lämna regeringen ett förslag till beslut inom den närmaste veckan. Enligt förordningen om inrättande av tjänster inrättar regeringen tjänster som omfattas av chefslöneavtalet. Myndigheten inrättar, tillsätter och lönesätter övriga tjänster. Jag har fullt förtroende för att de personer som förordnas på tjänsterna i skolverket kommer att ha den kompetens som uppgiften fordrar.
Herr talman! Enligt uppgift pågår just nu rekrytering till skolverket av chefer och andra nyckelpersoner utan att man har utannonserat och haft ett ordentligt förfarande. Skolministern motsäger mig inte på den punkten. Jag undrar: Är detta riktigt? Hur kan man i så fall garantera kompetens och integritet som är någonting nog så viktigt? Skolverket skall ju utöva tillsyn, och det är därför särskilt viktigt med kompetens och oväld. Kommunerna får ju ökad frihet varför tillsynen blir viktig. Det är angeläget att alla har respekt för skolverkets kompetens och integritet. SÖ har ju tillhört de mest kritiserade verken. Om skolverkets personal tillsätts i små, stängda rum utan offentlig annonsering och utan möjlighet för människor utanför verksamheten att söka, riskerar man att skolverket får samma rykte som skolöverstyrelsen. Handplockning kan också leda till att politiska värderingar får styra vid urvalet. Om skolministern inte kan garantera att tillsättningen sker utan politiska förtecken, blir faktiskt konsekvensen att de som får tjänster måste vara beredda att lämna sina arbeten vid ett eventuellt regeringsskifte. Vi moderater motsätter oss en fortsatt politisering av skolan. Hur kommer tillsättningen av cheferna vid skolverket att ske? Hur kommer tillsättningen av personal att gå till? Hur sker utannonseringen och när sker den? Kan skolministern garantera att politiska värderingar inte får spela en roll vid tillsättningen?
Herr talman! Jag tycker att det är något trist att höra fru Haglund. Det är inte första gången man hör den här typen av våldsamma beskyllningar, egentligen i akt och mening att misskreditera. Jag är inte särskilt förvånad. Däremot är det faktiskt så, att vi har människor som har ansvaret för de här personalrekryteringarna. De måste naturligtvis sköta sitt arbete. Hur det skall gå till är reglerat. Jag förutsätter att de följer spelreglerna. Jag har inte fått några sådana signaler eller sådan information som gör att jag skulle ha någon som helst anledning att gå in och intervenera -- jag vet inte ens om jag skulle ha haft möjlighet till det -- i en process som är myndighetens egen. Jag utgår från att de som har fått förtroendet och ansvaret kommer att klara arbetet på ett sådant sätt att de också fyller de krav som den formella handläggningen ställer. Med denna kommentar, herr talman, är jag för min del inte beredd att gå djupare i denna diskussion i dag.
Herr talman! Menar skolministern att alla tjänster vid det nya skolverket, förutom chefstjänsten, kommer att tillsättas efter ett offentligt förfarande, alltså med en utlysning av tjänsterna så att människor ute i verksamheten som har kompetens, intresse och som verkligen kan tillföra något nytt -- det är väl det som är avsikten -- kan söka och även har en chans att få dessa tjänster? Eller kommer tjänsterna att tillsättas genom att man handplockar människor?

Herr talman! Margareta Gard har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder så att ungdomar i arbetsmarknadsträning -- finansierad i huvudsak med statsbidrag -- i framtiden inte kommer att delta i slutna politiska sammanträden på betald arbetstid. Vid den uppföljning som regelbundet sker av ungdomar i inskolningsplatser kan en arbetsmetod vara att samla dem gruppvis för utbyte av erfarenheter från deras olika arbetsplatser samt för ytterligare samhällsinformation. Härvid kan de olika ungdomsförbunden bjudas in som medverkande men även andra organisationer, t.ex. Dessa sammankomster är att jämföra med undervisning i en klassrumssituation på gymnasieskolan. Undervisningen i skolan är inte öppen för andra än för eleverna. Jag varken kan eller vill kommentera det enstaka tillfälle som åsyftas i frågan, men jag utgår ifrån att alla elever som var inbjudna också fick möjlighet att delta.
Herr talman! Tack för svaret på min fråga. Det som arbetsmarknadsministern beskriver stämmer inte alls överens med det som jag har beskrivit i min fråga eller med verkligheten när detta möte ägde rum. Min kritik i denna fråga riktar sig mot för det första att ungdomarna i sina första kontakter med arbetslivet ges intrycket att man på betald arbetstid kan göra annat än att sköta sitt arbete. Det är att ge ungdomar fel signaler om arbetsmoralen. För det andra var det möte som ungdomarna hade inbjudits till av sådan karaktär att det vid ingången till lokalen hade utposterats en politruk som kontrollerade insläppet. Jag ställde mig frågan: Vad handlar det egentligen om? Ja, enligt de uppgifter som jag har fått om detta möte var det ren och skär partipropaganda inför det kommande valet. För det tredje lockade socialdemokraterna ungdomar till detta möte med skattebetalarnas pengar, pengar som är avsedda att träna ungdomar inför inträde i arbetslivet. Det är en viktig uppgift som skall hanteras med största respekt. Jag vill fråga om arbetsmarknadsministern är beredd att till sina partivänner ute i landet tala om att även statsbidrag är skattepengar, som måste hanteras med största respekt, och förklara allvaret i satsningarna på ungdomarnas träning för inträde i arbetslivet.
Herr talman! Med förlov sagt framgår det inte av frågan exakt vad som hände. Det var därför jag betonade i mitt svar att jag tycker att det är bra att dessa ungdomar i inskolningsplatserna får information både av och om de politiska partierna och av och om arbetsmarknadens parter. Det är ett väldigt viktigt inslag och helt rätt signaler att dessa ungdomar erbjuds denna information, tillsammans med det de skall göra på arbetsplatsen, med arbetssökningsaktiviteter och den samhällsinformation som de har rätt att få. Det framgår inte av frågan om denna person, utanförstående det socialdemokratiska partiet, som Margareta Gard uttryckte det, var en ungdom. Hade den ungdomen blivit inbjuden men vägrats inträde till detta möte, då hade jag reagerat väldigt starkt. Men det framgår inte av frågan om detta var en helt annan person som inte alls hade något med denna inskolningsverksamhet att göra. Då förutsätter jag att de som har att sköta det här har skickat rätt signaler så att denna samhällsinformation, med en så bred uppslutning som möjligt av både partier och arbetsmarknadens parter, når alla ungdomar, att alla inbjuds och ingen vägras tillfälle att komma.
Herr talman! Det kanske inte var någon ungdom direkt, men jag förutsätter att när man inbjuder ungdomar för information och diskussion är det öppna möten dit vem som helst kan komma och lyssna. Det får inte vara så att det står en människa utanför lokalen och kontrollerar vilka som går in och vilka som inte får gå in. I så fall kallar jag det helt enkelt interna partipolitiska möten. Det var vad som har beskrivits om detta möte. Jag tycker att det är fel att man gör på det sättet. Dessutom tycker jag att man måste vara mycket noga med att ge ungdomarna rätt signaler när det gäller arbetsträning, arbetstider och vad ungdomarna skall syssla med på en arbetsplats. Det är viktigt för framtiden.
Herr talman! Jag vill protestera mot den beskrivning som Margareta Gard ger. Om Margareta Gard eller jag är i en gymnasieskola och har att föra fram våra resp. partiers information till eleverna i en klass eller i en skola, är det fråga om information till dessa elever och icke att betrakta som öppet möte dit man därmed måste bjuda in hela allmänheten i berörd kommun. Den situation som Margareta Gard beskriver i fråga om dessa inskolningsplatser är exakt densamma. Jag vidhåller att det är rätt signal att skicka till dessa ungdomar att de i denna inskolningsverksamhet skall tränas för arbetslivet och samhällslivet. Däri ingår också information om vad som händer och sker i samhället.
Herr talman! Jag måste säga att jag inte tycker att det har gått till på ett sådant sätt att jag kan kalla det för ett öppet möte. Jag är medveten om att ungdomar måste få samhällsinformation, de måste följa med i det som händer i samhället, men det måste gå till på ett annat sätt -- det måste gå till öppet så att andra människor kan få insyn och kan vara med. Jag kan inte förstå vad det skall vara för någonting som är så hemligt att inte en utanförstående kan få vara med och lyssna.
Herr talman! Bengt Hurtig har frågat mig om regeringen är beredd att ta ett sådant initiativ att polishusbygget i Gällivare kommun kan komma till stånd. Gällivare kommun har i en skrivelse till regeringen begärt en tidigareläggning av polishusbygget, dels med hänsyn till arbetsmiljöförhållandena för polisen, dels med hänvisning till försvagningen på byggarbetsmarknaden. Kommunen har begärt att få uppvakta regeringen i denna fråga. Jag kommer att ta emot uppvaktningen. Det är i första hand arbetsmarknadsstyrelsens uppgift att fördela de arbetsmarknadspolitiska resurserna mellan länen med hänsyn till den aktuella arbetsmarknadssituationen. Det åvilar sedan länsarbetsnämnden att fördela resurserna med hänsyn till lokala behov och också att göra avvägningen mellan behov inom olika branscher. Med hänsyn till att frågan om polishusbygget i Gällivare för närvarande är under beredning och att kommunen ännu inte fått möjlighet att vid en uppvaktning framlägga sina synpunkter är jag inte beredd att nu uttala mig i ärendet.

Fru talman! Viola Furubjelke har frågat vad jag ämnar göra för att minska andelen bundet bistånd. Jag vill först klargöra att min principiella inställning är att biståndet skall vara bundet i så ringa grad som möjligt. Frihandelns principer bör råda också för det internationella biståndet. Mycket har redan gjorts för att begränsa det bundna biståndet. Andelen har minskat kraftigt under hela 80-talet. I jämförelse med övriga OECD-länder är därför den svenska bindningsgraden i dag mycket låg. Varubiståndet är nu till största delen obundet. Den del av biståndet som fortfarande är bunden består av konkurrenskraftiga varor och tjänster som direkt efterfrågas av mottagarlandet. BITS u-krediter finansierar t.ex. i princip enbart kontrakt som vunnits i internationell konkurrens. Därigenom minimeras snedvridande effekter av bindningen. I OECD pågår förhandlingar om förbättrade konkurrens och biståndsregler för det bundna kreditbiståndet. Sverige spelar en pådrivande roll i dessa förhandlingar. På hemmaplan har regeringen tillsatt en utredning för att se över kreditinstrumentets roll i biståndet . En av de faktorer utredningen skall titta på gäller för och nackdelarna med bindning. Som ett annat exempel på min strävan efter att effektivisera upphandlingen i biståndet vill jag också hänvisa till årets budgetproposition. Regeringen föreslår där att alla biståndsmyndigheter när det gäller det tekniska biståndet skall ha möjlighet att söka kompetens också från ett tredje land, vilket i realiteten innebär att bindning till svensk upphandling upphör i ytterligare ett område inom biståndspolitiken.
Fru talman! Jag ber att få tacka biståndsministern för svaret. Skälet till att jag ställde denna fråga är att det står mycket litet om detta i budgetpropositionen, nämligen bara den mening som biståndsministern återger i sitt svar. Frågan om bundet resp. obundet bistånd har haft ett långt liv, och man möter den ofta på möten utanför det här huset. Det har på senare tid ofta figurerat sifferuppgifter i denna debatt innebärande att ungefär 15 % av biståndet är bundet, men att återflödet från biståndsutbetalningarna uppgår till ungefär 50 %. Jag undrar med hänsyn till skrivningen i svaret om att det varit en sjunkande tendens för det bundna biståndet, huruvida dessa siffror äger giltighet också i dag. För övrigt sammanfaller min uppfattning med biståndsministerns, dvs. att det skall vara så litet bundet bistånd som möjligt och i så hög grad som möjligt obundet bistånd. Detta stämmer bäst överens med våra biståndsmål, t.ex. att biståndet skall främja politiskt och ekonomiskt oberoende. Jag tycker också att det är viktigt att vi har ett obundet bistånd till våra biståndsländer, så att det förvaltningsbistånd som vi ger -- och som syftar till att man skall träna sig i att själv upphandla samt i att värdera effekt, kvalitet och pris och på det sättet bli mer aktiv i biståndssammanhang -- kommer till sin rätt. Vi bör bygga under det med så mycket obundet bistånd som möjligt.
Fru talman! Vi tycks vara överens om att det är bra med så litet bundet bistånd som möjligt. När man diskuterar det här handlar det mycket om hur man definierar bundet bistånd. Med den definition som vi har i Sverige och som innebär att som bundet bistånd klassificeras bistånd där det är förutbestämt att upphandling skall ske i Sverige, är det svenska bundna biståndet nu nere i 9 %. Jag tycker att det är en positiv tendens.
Fru talman! Det är glädjande att höra att andelen har sjunkit ytterligare sedan jag fick mina sifferuppgifter. 9 % är naturligtvis inte mycket i ett internationellt perspektiv. För att Sverige skall kunna vara den pådrivande kraft som vi vill att vårt land skall vara i dessa sammanhang är det bra att vi föregår med gott exempel. Jag fäste mig särskilt vid en mening i svaret, nämligen den där det framhålls att den del av biståndet som fortfarande är bunden består av konkurrenskraftiga varor och tjänster, som direkt efterfrågas av mottagarlandet. Jag undrar varför biståndet då måste vara bundet. Om varorna och tjänsterna är konkurrenskraftiga och efterfrågade, skulle de klara sig väl även med ett obundet bistånd. Det skulle ändå bli så att svenska varor skulle komma biståndslandet till del.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att man kan resonera så. Det kan ändå finnas skäl att göra en sådan här bindning, ibland därför att det är alldeles självklart, men ibland också därför att det för de länder som vi samarbetar med är så naturligt att man vill köpa in varorna och tjänsterna i Sverige, att man inte ifrågasätter detta. Det finns också en del andra skäl i konkurrensen med andra länder. Ytterligare ett skäl är kanske att det när vi vill vara internationellt pådrivande i dessa sammanhang kan vara bra att börja från en viss position, varifrån vi kan erbjuda oss att gå ner i bindningsgrad, om också andra erbjuder sig att göra det. Det är en fördel att ha den positionen i internationella förhandlingar.
Fru talman! Det är naturligtvis bra att vara föregångare i detta sammanhang. Allra bäst vore det om vi kunde leva upp till målet att inte alls ha något bundet bistånd. Jag vill återkomma till vad jag sade i mitt första inlägg om att aktivera mottagarländerna. Vi har ju ett ganska omfattande förvaltningsbistånd, som syftar till att utbilda tjänstemännen i statsapparaten, regeringstjänstemän och andra, i att sköta sådana här uppgifter på eget ansvar. Att man väljer svenska varor därför att man har svenska samarbetspartner är förståeligt, men kanske inte alltid det bästa. Vi skulle kanske kunna stimulera dessa tjänstemän att gå ut och söka produkterna på den öppna marknaden i stället.
Fru talman! Låt mig bara bejaka vad Viola Furubjelke sade i detta avseende. Det är ett viktigt syfte i svenskt bistånd att stärka mottagarländernas administrationer, inte minst vad gäller upphandling, på ett så effektivt sätt som möjligt.

Fru talman! Marianne Samuelsson har frågat mig om vilken hjälp regeringen planerar att ge till Miljösituationen i Lettland, liksom i övriga Öst-och Centraleuropa, är allvarlig. Därför har miljöfrågorna givits särskild prioritet i samarbetet. Det svenska stödet syftar till att stödja de östeuropeiska ländernas egna ansträngningar. Svenskt bistånd ges därför främst i form av erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling. Inriktningen av insatserna fastställs i samråd med berörda länder och republiker. I samverkan med en mängd myndigheter, företag och organisationer har BITS har finansierat experthjälp till stöd för planering av reningsverk i Estland och Litauen. I Lettland har BITS lämnat stöd till en studie av lämpliga insatser för rening av industriavlopp. Denna studie kommer att ligga till grund för planering av rening av industriutsläpp på flera håll i Lettland. Vad beträffar reningsverk i Riga har de lettiska myndigheterna inte ansökt om svenskt stöd. Om en framställan om stöd för planering skulle göras, kommer BITS naturligtvis att ta ställning till en sådan begäran.
Fru talman! Jag tackar för svaret, som tyvärr bekräftar min oro för att det i huvudsak är erfarenhets och kunskapsutbyte som Sverige vill ställa upp med och kanske inte så mycket den materiella hjälp som de här länderna faktiskt behöver. Jag försökte även i går få fram uppgifter om vad Sverige egentligen gör. När vi anslog dessa 300 miljoner till hjälp till Östeuropa var ju tanken just att det var viktigt att satsa dem på miljön. Det svar jag i går fick på den fråga jag ställde när utrikesutskottet hade biståndsseminarium var att det var fråga om makroekonomiska studier i Baltikum tillsammans med Världsbanken. Det var alltså inte fråga om någon direkt och konkret hjälp. När vi träffade representanter för miljömyndigheterna i Lettland blev jag litet förvånad över att höra att man där hade haft sju stycken delegationer från BITS och att det inte hade resulterat i en enda krona i hjälp. Det är ju inte så att kunskaper saknas. Ordföranden i miljövårdskommittén, fru Albertina, har som forskare jobbat med miljösituationen i över 20 år, och hon har en stor kunskap på detta område. Man har också tagit fram ett miljövårdsprogram som innebär mycket aktiva insatser på miljövårdssidan. Problemet är naturligtvis att man inte har någon konvertibel valuta och att man inte från andra länder kan köpa in de tekniska delar som behövs. Jag är litet bekymrad över att den här verksamheten endast kommer att leda till att vi så att säga knyter våra egna kontakter och utvecklar vår egen kunskap om de baltiska länderna. På så sätt kan vi få mycket som är positivt för oss här hemma i Sverige, men de baltiska staterna kanske inte får den konkreta hjälp de behöver. Jag tycker att det är ett stort bekymmer.
Fru talman! Jag tror att Marianne Samuelsson till en del har missuppfattat stödet. När jag talar om stöd är det inte fråga om något allmänt erfarenhetsutbyte som sätts in därför att vi från svensk sida har nytta av det. Det är miljöministerns ansvarsområde, och även där, i Östersjösammanhang, görs naturligtvis speciella insatser kontinuerligt. Vad det här är fråga om är biståndsfinansierat stöd, dvs. stöd på mottagarlandets, eller i detta sammanhang mottagarrepublikens, villkor, stöd som utgår från vad det andra landet önskar av oss. Vad de önskar är ofta just analyser, studier, eftersom de ännu inte har tillräcklig kapacitet för detta. Det är också sådant som vi ställer till deras förfogande. I detta sammanhang kan det naturligtvis också komma in frågor om viss utrustning som har direkt med det att göra. Men i första hand är det just kunskapsöverföringen som har efterfrågats och som vi också skall genomföra med dessa pengar, det bilaterala stöd vi nu talar om. På litet längre sikt, när de ekonomiska förändringarna i Sovjetunionen och i Baltikum har kommit så långt att man där har tillgång till medel från Världsbanken och från den Europeiska utvecklingsbanken, får man väl hoppas att de baltiska staterna även den vägen kan få resurser för nödvändig investering. Där är ju där, i dessa banker, som de stora investeringssummorna ligger. Det är ju också tänkt att de lönsamma investeringarna skall göras från den typen av institut.
Fru talman! Jag kan hålla med om att det kan behövas en hel del bankmedel och hjälp via bankerna för att ge de baltiska länderna möjlighet att satsa, men jag trodde ändå att det var tänkt att vi skulle ge en del konkret bistånd just till satsningar på exempelvis reningsverk. Från miljömyndigheterna där menar man att man direkt skulle kunna sätta i gång att bygga om man fick hjälp och stöd med sådant material som man inte själv kan tillverka i landet och som behövs för byggande av exempelvis reningsanläggningar. Jag menar att detta är något viktigt som man bör ta till vara. Om de inte har gjort någon ansökan, får vi väl uppmuntra dem att lägga in en sådan. Jag är emellertid litet orolig för att det är fråga om en svängning. Jag har nämligen också läst vad som har skrivits i Nordiska ministerrådets handlingar angående Nordiska investeringsbanken. Också där finns en liten antydan om att situationen nu är mycket krånglig och att detta kanske borde tas upp i Världsbanken i stället för i Nordiska investeringsbanken.
Fru talman! Låt mig göra alldeles klart att det besked vi har givit är precis detsamma som har givits hela tiden. Det är bara att gå tillbaka och se vad såväl jag och regeringen som riksdagen har sagt i denna fråga. Det rör sig om grunderna för Östeuropabiståndet, det tekniska biståndet,och det handlar om att överföra kunskap, teknologi, osv., och det är det som har efterfrågats av oss. Att med gåvobistånd till länder göra stora investeringar menar jag skulle vara fel. Om det, som i detta fall, är investeringar som på sikt också kommer att vara lönsamma måste andra pengar än gåvobiståndspengar användas. Jag tror faktiskt också att regeringarna i de baltiska republikerna har insikt om detta.

Fru talman! Arne Mellqvist har frågat mig om regeringen avser att förändra inriktningen av Det svenska biståndet till Öst och Centraleuropa syftar till att stärka dessa länders förmåga att genomföra djupgående reformer i riktning mot demokrati och marknadsekonomi. Insatser i vårt närområde har givits prioritet, och ett betydande stöd har lämnats på många olika områden. Polen, som har en egen biståndsram) har 225 milj.kr. anslagits för en treårsperiod. Merparten kommer att gå till Baltikum. BITS och SIDA har hittills beslutat eller bereder insatser till de baltiska republikerna om ca 30 milj.kr. Det bistånd som riktar sig till hela Sovjetunionen uppgår för närvarande till 3,2 milj.kr. och avser enbart utbildning, såsom kurser i lokal förvaltning och fastighetsregistrering. Den senaste tidens händelser i Baltikum har skakat oss alla. De är djupt tragiska. Det är nu särskilt angeläget att vi håller fast vid och ytterligare stärker vårt stöd till Baltikum. Därför kommer de baltiska republikerna även i fortsättningen att prioriteras inom Östeuropabiståndet.
Fru talman! Jag ber att få tacka biståndsministern för svaret på min fråga. Utvecklingen i Baltikum har visat på angelägenheten av att visa och uttrycka solidaritet med de baltiska folkens strävan till en demokratisk samhällsutveckling. Utöver moraliskt och politiskt stöd behövs också ekonomisk hjälp, utan vilka demokratiseringsreformerna på sikt kan bli bräckliga. I svaret på min fråga förutskickar ministern möjligheten att ytterligare stärka det ekonomiska stöd vi har beslutat om för de baltiska republikerna. Från baltiskt håll har framförts önskemål bl.a. om att de pågående radiosändningarna på litauiska, som för närvarande uppgår till fem minuter per dag, utökas. Man har framställt önskemål om hjälp med tidningspapper för det fall det skulle kunna främja regelbundenheten i utgivningen av tidningar, och man har framfört önskemål om medicinsk utrustning. Min naturliga följdfråga blir: På vilket sätt och inom vilket område kan vi räkna med en förstärkning?
Fru talman! Det är naturligt i en utveckling som den vi nu kan se i de baltiska republikerna att man vill ha stöd och hjälp på många områden samtidigt. För de baltiska republikerna gäller nu att prioritera bland alla dessa önskemål och sedan avgöra till vilket land man skall vända sig. Det gäller t.ex. att avgöra vad vi här i Sverige skulle kunna hjälpa till med. BITS och SIDA tar emot dessa ansökningar, och de kan föra en diskussion med regeringarna i de östeuropeiska länderna och republikerna i Baltikum för att få den bästa prioriteringen gjord. Det finns många ansökningar inne, och från svensk sida är enskilda organisationer, företag och myndigheter mycket aktiva. Men vi vill ju också ordentligt höra prioriteringarna från de baltiska republikerna. Mäklaruppgiften måste vi låta myndigheterna ha. Jag vill inte nu gå in och säga att det ena eller det andra området är det som ytterligare kommer att få stöd, utan låt processen ha sin gång. Låt den svenska och den baltiska parten finna varandra i den process som är på gång. Riksdagen har ställt medel till vårt förfogande för detta ändamål.

Fru talman! Görel Thurdin har frågat mig vilken beredskap som finns för att begränsa effekterna för de människor som drabbas av oplanerade nedläggningar av hjälpprojekt. Oplanerade nedläggningar av hjälpprojekt är en utomordentligt ovanlig företeelse i svenskt bistånd. När så sker, görs vad som är möjligt för att se till att den aktuella målgruppen, dvs. människorna som får del av biståndet, inte drabbas. I det konkreta exempel Görel Thurdin anför, om Hoppets stjärna, har SIDA meddelat organisationen att utbetalning till berörda projekt kan ske om någon annan organisation är beredd att ta över det fulla ansvaret inkl. redovisning för dessa projekt. Jag vet att diskussioner med en annan svensk organisation redan pågår om att ta över hjälpinsatserna. Jag utgår därför från att nödvändig hjälp till fattiga människor i de nu aktuella projekten kan upprätthållas på ett lämpligt sätt.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag har fått svar på hur man har beredskap för att klara eventuellt nedläggningshotade projekt. Att jag är engagerad i denna fråga är inte så konstigt. Jag kommer från Örnsköldsvik och har haft kontakt med denna enskilda organisation förut. Därför blir jag väldigt oroad när jag tänker mig att den hjälp som organisationen har kunnat bistå med helt plötsligt skulle upphöra. Därför tycker jag att det har varit viktigt att ställa frågan även om företeelsen är ovanlig i Sverige. Jag vill ändå med anledning av detta ställa en kompletteringsfråga. Om en annan organisation tar över det fulla ansvaret -- innebär det att den skall utföra arbetet med sin personal eller innebär det att Hoppets stjärna skall göra arbetet medan ansvaret åligger en annan organisation? Jag har sett skrivningar om att enskilda organisationer i dag inte förmår använda alla medel de får och inte heller kan organisera det nödvändiga arbetet på plats så att det kan utföras.
Fru talman! Jag vet att diskussionen framför allt rör sig om Filippinerna. Hur det kommer att gå till dessa två organisationer emellan kan jag inte säga. Sådan insikt har jag inte i saken. Jag föreställer mig att det måste vara en organisation som finns på plats där hjälpprojektet skall genomföras. Annars skulle det ta för lång tid. Det är naturligt att det är den andra organisationens personal som har hand om redovisningen och det som har med projekten här i Sverige att göra. Vad som sker på plats i Filippinerna kan jag inte uttala mig om.
Fru talman! Projektet i Filippinerna är en sak. Det finns ett annat projekt som pågår i Rumänien där man förser barnhemmen med olika materiella ting för att åstadkomma en bättre standard. Det projektet har den här organisationen just påbörjat. Kommer det att finnas någon organisation som tar över och fortsätter med detta behjärtansvärda projekt?
Fru talman! Vi går nu långt in på detaljer om hur enskilda organisationer sköter sin verksamhet. Jag har litet svårt att yttra mig om det. Såvitt mig är bekant har Hoppets stjärna redan fått samtliga utbetalningar av det statliga stöd för de hjälpprojekt som vi var överens om. Därmed borde det alltså vara utklarat att frågeställningen inte kvarstår när det gäller Rumänien.
Fru talman! Jag har andra uppgifter om saken. Därför kanske det vore angeläget om man även kunde titta på det projektet. Det gäller 22 barnhem, och det är bara 4 som man har hunnit hjälpa fram till i dag. Jag vet att det hela tiden går hjälptransporter, men det återstår väldigt mycket.

Fru talman! Stina Gustavsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta så att en fortsatt persontrafik på banan Hässleholm--Halmstad kan bedrivas. Sträckan Hässleholm--Halmstad är en del av västkustbanan. Vad jag erfarit kommer SJ att fr.o.m. tidtabellsskiftet den 10 juni detta år att ersätta persontrafiken på sträckan Hässleholm-- förutsättningar att bedriva tågtrafik på affärsmässiga villkor. Staten köper sedan icke lönsam interregional tågtrafik av SJ som är regionalpolitiskt angelägen. Hässleholm--Halmstad har inte offererats av SJ och ingår inte i transportrådets upphandling för budgetåret 1991/92. Det ankommer nu på riksdagen att ta ställning till förslagen i budgetpropositionen. Jag är av ovannämnda skäl inte beredd att nu vidta några åtgärder med anledning av Stina Gustavssons fråga.

Fru talman! Det är naturligtvis angeläget att göra investeringar så, att de är långsiktiga och kommer till användning i ett fortvarighetstillstånd. Därför är det viktigt att man planerar rätt. Nu planerar vi stora satsningar på infrastrukturen. Det gäller järnvägar och vägar och i väldigt hög grad västkustbanan. Vi kommer att närmare presentera, nu på torsdag, hur vi tänker att den särskilda fond på minst 20 miljarder kronor som aviserades i finansplanen skall komma till användning. Jag kan bekräfta att ryktena är sanna, nämligen att västkustbanan är ett av de högt prioriterade projekten i det sammanhanget. Vi har en trafikpolitik som riksdagen har ställt sig bakom och en arbetsfördelning som innebär att SJ utifrån affärsmässiga utgångspunkter planerar sin verksamhet på stomjärnvägarna och i förekommande fall på länsjärnvägarna. Jag vet inte hur Stina Gustavsson tänker sig att vi från regeringens sida skulle gå in och bryta upp arbetsfördelningen och detaljstyra hur SJ skall planera sin tågverksamhet.

Fru talman! Jag uppskattar att Stina Gustavsson tycker att regeringen bör ha något att säga till om. Det har vi förvisso. Men vi respekterar den arbetsfördelning som är uppgjord och som är sanktionerad av riksdagen, dvs. det mandat som SJ har att bedriva tågtrafik inom de ekonomiska ramar som SJ anser vara rimliga. Det ankommer sedan på staten via transportrådet att köpa trafik som inte är lönsam. I det fallet har inte något sådant köp föreslagits, vare sig av SJ eller av transportrådet såvitt jag förstår. Riksdagen har att behandla frågan om medel för sådana köp, och det hänvisade jag till i svaret på frågan. Jag avvaktar riksdagens beslut när det gäller den delen av frågekomplexet.

Fru talman! Jag får än en gång uttrycka uppskattningen över att vi är överens om sovvagnstrafiken i övre Norrland. Den faller inom ramen för den upphandling som transportrådet tidigare har gjort och som SJ har offererat. Det var mot bakgrund av de rykten som kom i svang att den trafiken skulle falla bort och att hela övre Norrland i stort sett skulle bli utan persontrafik som det var nödvändigt att göra ett förtydligande på den punkten. Det var innan regeringen hade lagt den proposition som nu behandlas i riksdagen. Nu finns förslagen i alla delarna i riksdagen, och det är sedan trafikutskottet och kammaren som får ta ställning till förslagen.

Fru talman! Lola Björkquist har frågat mig om och i så fall när regeringen kommer med förslag om nya föreskrifter rörande utbyte av utländska körkort. Björkquist påpekat, presenterat ett förslag till ändrade regler för utbyte av utländska körkort. Förslaget har remissbehandlats och bereds för närvarande inom kommunikationsdepartementet. Jag räknar med att regeringen skall kunna ta ställning i frågan under våren.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Men jag vill bygga på frågan litet grand. Vid tidigare frågestunder har kommunikationsministern hänvisat till att utredningar har varit på gång. Samma sak har gällt besvarandet av motionerna. Nu finns det en utredning som blev färdig i juni förra året, och man trodde att ett förslag skulle kunna läggas fram i januari 1991. I utredningen föreslår man, precis som tidigare, att i stället för att granska om körkorten är äkta eller inte, att vederbörande får göra en uppkörning för att visa sin förmåga att köra bil. Förslaget innebär att yrkesmänniskor som letar efter eventuella förfalskningar kan göra vettigare saker. Det innebär också att människor slipper känna sig som brottslingar. Om jag har läst tidigare utredningar rätt behöver detta inte kosta mer än vad det kostar nu, tvärtom kanske det skulle gå att tjäna på att ändra på detta. Linköping dignar man under allt detta arbete. Ärendemängden har rusat i höjden från att 1986-- 1987 ha omfattat ungefär 200 till ungefär 1 000 år Jag är medveten om att detta inte är så enkelt. Men nu har denna fråga utretts så förfärligt länge. Finns det någon risk när regeringen har övervägt frågan att man inte kommer fram till något förslag?
Fru talman! Körkortsutredningen har arbetat fram detta förslag föredömligt snabbt. Men det måste ske en remissbehandling, och det måste ske överläggningar med de andra nordiska länderna i en sådan fråga som så intimt berör grannländerna. En del beredningsarbete återstår nu i departementet. Men jag vill understryka att jag är angelägen att vi skall komma fram till ett beslut så snart som möjligt. Jag kan försäkra att vi påskyndar arbetet i departementet bl.a. mot bakgrund av det som Lola Björkquist påtalat, nämligen den arbetsbelastning som existerar på kriminaltekniska laboratoriet och på länsstyrelserna. Därför är det angeläget att vi snabbt kommer fram till ett ställningstagande. Jag räknar med att det skall kunna ske inom den närmaste tiden.
Fru talman! Jag tolkar detta så, att det kommer ett förslag och att det förslaget går i riktning mot vad utredningarna har föreslagit.
Fru talman! Jag skall inte i detalj föregripa förslaget och det ställningstagande vi kommer att göra. Men jag vill betona att jag är angelägen om ett beslut så att vi kan hitta en rationell lösning. Dagens tillstånd är inte tillfredsställande.
Fru talman! Om det inte kommer ett snabbt beslut och om det inte innebär att man på statens kriminaltekniska laboratorium slipper att arbeta med dessa saker, måste regeringen se till att det tillförs mer medel. Det finns inte folk som kan arbeta med detta, och man ligger mycket efter. Jag tolkar detta så, att statsrådet kommer att lägga fram ett förslag som går i riktning mot vad utredningarna har föreslagit och att nyanställningar inte skall behöva övervägas.

Herr talman! Martin Olsson har frågat justitieministern vilken planering regeringen har för utarbetande av förslag till en samlad samepolitik och när förslag avses framläggas. Som har redovisats för riksdagen vid olika tidpunkter finns inom regeringen en arbetsgrupp för samefrågor. Arbetsgruppen är sammansatt av representanter för berörda departement och organisatoriskt knuten till utbildningsdepartementet. Arbetsgruppens huvuduppgift -- som den redovisades i proposition 1976/77:80 -- är att samordna den fortsatta utbyggnaden av statens stöd för samerna och samekulturen. Det betonades i propositionen att syftet med arbetsgruppen är att åstadkomma en effektiv samverkan vid beredningen av sådana samefrågor som berör flera departement och myndigheter. Jag är för närvarande ordförande i arbetsgruppen. Interpellationen har därför överlämnats till mig. För handläggningen av de ärenden som aktualiseras i interpellationen svarar de berörda departementen. Efter samråd med justitieministern, jordbruksministern och arbetsmarknadsministern vill jag därför anföra följande. När det gäller frågan om ett folkvalt samiskt organ har justitieministern i två tidigare interpellationssvar berört justitiedepartementets arbete med att få fram en lösning som passar in i vår offentligrättsliga ordning. Det arbetet fortsätter. I sammanhanget måste också frågan om kostnaderna lösas. Jag vill emellertid i detta sammanhang uttala att jag i princip är positiv till förslaget om ett särskilt organ av det föreslagna sametingets typ. 1990 i avvaktan på ett sammanhållet förslag angående samernas ställning, där förslagen från samerättsutredningen borde bli föremål för en samlad bedömning. Samerättsutredningens slutbetänkande Samerätt och samiskt språk remissbehandlas för närvarande. Remisstiden går ut den 31 maj 1991. Därefter kommer förslaget att beredas på sedvanligt sätt inom regeringskansliet. Betänkandet innehåller bl.a. förslag till ändringar i rennäringslagen för att förbättra fiskesamernas möjligheter att försörja sig. Regeringen kan inte ta ställning till dessa förslag innan slutbetänkandet remissbehandlats. En eventuell ändring av rennäringslagen i enlighet med utredningens förslag kräver dessutom en lagrådsremiss. Martin Olsson har också uppmärksammat Konventionen kommer inom kort att föreläggas riksdagen genom en skrivelse. Därigenom uppfyller Sverige bestämmelsen i ILOs stadga att informera den lagstiftande församlingen om antagna konventioner. Frågan om ratificering av konventionen har behandlats i ILO-kommittén efter en bred remiss till myndigheter och organisationer. Remissinstanserna har på en rad punkter pekat på bristande överensstämmelse mellan konventionens krav och nuvarande svenska förhållanden och på andra efterlyst närmare analys av konventionens innebörd. Mot bakgrund härav och det arbete som för närvarande pågår med samefrågorna ansåg ILO kommittén att Sverige inte för närvarande borde tillträda ILO-konventionen nr 169. Denna uppfattning delas av regeringen. De ambitioner och krav konventionen uppställer kommer emellertid att noga övervägas i det fortsatta arbetet med samefrågorna. Inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde kommer statsrådet Persson inom kort att presentera förslag rörande folkbildningen, vilket också omfattar reglering av statens stöd till samernas folkhögskola. Jag kan redan nu avslöja att det förslag som kommer att läggas fram, innebär positiva förändringar för samernas folkhögskola. Jag vill slutligen erinra om de förstärkta resurser, som till följd av förslag i 1990 års budgetproposition fr.o.m. innevarande budgetår står till förfogande för den samiska kulturverksamheten. Av det nu sagda bör framgå att regeringen strävar efter att nå fram till lösningar och så snart som möjligt för riksdagen lägga fram förslag i de aktuella samefrågorna.

Herr talman! Jag vill tacka utbildningsministern för svaret på min interpellation. Sverige har under efterkrigstiden försökt gå i spetsen när det gällt att skapa internationell opinion för att skydda minoriteter och deras rättigheter. I konsekvens härmed borde vi även försöka vara ett föregångsland när det gäller vår egen inhemska urbefolkning som blivit minoritet i sitt eget område, alltså samerna. Men när man jämför samepolitiken i Norge och Finland kan man inte direkt finna att vi skulle vara föregångare. Tvärtom ligger vi för närvarande i flera avseenden sist bland dessa tre länder vad gäller samepolitiska reformer, såsom sameparlament och samisk språklag. Både i nordisk och internationell jämförelse skulle vi hävda oss väl om samerättsutredningens olika förslag skulle genomföras. Vårt land skulle då få den samlade samepolitik som vi saknat. fanns en bred politisk samling bakom den och dess uppgifter. Direktiven hade utfärdats i början av september 1982 av regeringen Fälldin, och den tillträdande socialdemokratiska regeringen utfärdade vissa tilläggsdirektiv. Utifrån folkrättsliga aspekter skulle utredningen pröva vilka särskilda behov den samiska befolkningen har och vilka skyldigheter det svenska samhället har gentemot samerna. Mot denna bakgrund skulle utredningen pröva tre för samerna mycket viktiga frågor, nämligen stärkande av rennäringens rättsliga ställning, inrättande av ett folkvalt samiskt organ och stärkande av det samiska språkets ställning. Vad gäller folkrätten kom utredningen till slutsatsen att Sverige på folkrättslig grund har förpliktelser gentemot samerna och att Sverige måste avstå från sådana ingrepp i naturen att de naturliga förutsättningarna för rennäringens fortbestånd äventyras. Vårt land är även skyldigt att sörja för att nödvändiga resurser tryggas för den samiska kulturens fortlevnad och utveckling. sameting --, en särskild samelag, ett grundlagsstadgande om samernas särskilda ställning och om åtgärder för att stärka rennäringens rättsliga ställning samt förslag om fastare former för samordning av samefrågor i regeringskansliet. I november i fjol kom slutbetänkandet med förslag till språklag och särskilda åtgärder för fiskesamerna. Jag vill ge den här bakgrunden för att visa att det finns underlag för en samlad samepolitik. Riksdagen avvisade därför i höstas regeringens förslag, som innehöll mycket små förändringar i rennäringslagen med undantag av reglerna om åtgärder för att begränsa renantalet. Om folkrätten sades i propositionen endast att rennäringen har starkare skydd än vad som kan anses följa av folkrätten. Riksdagens avslag och begäran om en samlad samepolitik överensstämde helt med de samiska organisationernas begäran. Vad har då regeringen gjort och vad planerar man att göra för att utarbeta ett förslag om en samlad samepolitik som kan få brett såväl politiskt stöd som stöd av samerna och övriga intressen inom renskötselområdet? Min första fråga blir därför om regeringen avser att verka för att det regeringsförslag som vi hoppas skall komma har ett sådant brett stöd både politiskt och från de olika intressen som finns. Några ord om sametinget. Ännu tycks vi inte kunna skönja något regeringsförslag. Efter två tidigare interpellationsdebatter får vi nu för tredje gången höra regeringens hänvisning till kostnadsproblemet. Men, utbildningsministern, demokrati måste få kosta. Norge och Finland har båda inrättat motsvarande organ och har alltså haft råd till detta. Utbildningsministern säger sig vara ''i princip positiv till ett särskilt organ av det föreslagna sametingets typ''. Det är ett uttryckssätt som brukar användas när man trots att man är positiv till en åtgärd, låter andra skäl hindra ett genomförande. Min andra fråga blir därför: När kommer sametinget att kunna inrättas enligt regeringens planer? Samerättsutredningen föreslog ett särskilt grundlagsstadgande, vari skulle erinras om samernas särskilda ställning i vårt land. Stadgandet skulle väl främst ha betydelse ur statussynpunkt, och jag vill passa på att fråga om regeringen ställer sig positiv till ett sådant tillägg till regeringsformen. november i fjol. Det hade ännu inte skickats ut på remiss för en kort tid sedan. Nu kanske det är utsänt att döma av det svar som utbildningsministern just har läst upp. Men jag frågar: Varför detta dröjsmål och den stora försening av arbetet med en samlad samepolitik? Beror dröjsmålet möjligen på en bristande samordning i regeringskansliet, visar det i så fall på behovet av det av utredningen förordade samordningskansliet. Sammanfattningsvis kan jag inte finna att interpellationssvaret ger intryck av att regeringen skulle prioritera arbetet med att kunna framlägga förslag om en samlad samepolitik. Inte heller kan man utläsa någon klar viljeinriktning från regeringens sida med ett enda undantag, nämligen att regeringen klart säger att man inte anser att Sverige nu bör tillträda ILO-konventionen om ursprungsbefolkningsrätt. Till slut vill jag säga, framför allt för samernas skull men även för vårt lands ambitioner att skydda minoritetsrättigheter, att jag vill uttrycka förhoppningen om att regeringen sätter in erforderliga resurser inom berörda departement så att vi får en samlad samepolitik med brett stöd i vårt land.

Herr talman! För snart ett år sedan -- den 22 mars -- förklarade justitieministern här i kammaren, att de olika samerättsfrågorna måste ses och behandlas i ett sammanhang. Av någon helt outgrundlig anledning lade så regeringen fram en proposition i höstas -- bara en kort tid innan samerättsutredningen skulle vara klar. Samerättsutredningen har med bredd och djup gått igenom flertalet av samerättsfrågorna. Denna valhänta hantering och brist på samband mellan löften och verklighet i den socialdemokratiska regeringens samepolitik, fick också bakläxa. Återigen -- som gång på gång förut -- efterlystes ett samlat förslag. Ett samlat förslag på de många och svåra frågorna: för att nämna några av de tunga frågorna. Redan förra våren när riksdagen behandlade ett antal samerättsfrågor, hade vi uppfattningen att regeringen förberedde en mer omfattande proposition med en större helhetssyn. Det var det intryck vi bibringades. Statsrådet Bengt Göransson har avlevererat ett svar som, måste jag dess värre konstatera, är väldigt tunt. Först får vi en genomgång av regeringens organisatoriska ordning för samefrågorna. När det gäller ILO-konventionen skall vi få information här i riksdagen, snart skall förslag komma om samiska folkhögskolan och förstärkningar är på gång i budgeten angående kulturfrågor. Efter lång tids nederlag i riksdagen och flertalet fråge och interpellationsdebatter är nu äntligen statsrådet Göransson i princip positiv till förslaget om sameting. Det är hedervärt, men samtidigt har ingenting sagts om det ens blir ett förslag om sameting. Vi vet nu statsrådets egen inställning. Dessa spridda kommentarer i kanten kring interpellationsfrågan och de svåra frågorna andas enligt min uppfattning att arbetet inom regeringskansliet åter bedrivs på ett mycket splittrat sätt. Det besked jag utläser är att det knappast blir det sammanhållna samepolitiska förslag som regeringen borde komma med. Riksdagen har ju gång på gång, senast i november förra året, beställt just det av regeringen. Den fråga som här ändå måste klarläggas och som statsrådet Bengt Göransson borde kunna svara på är: Kommer regeringen att presentera ett sådant sammanhållet förslag om en samepolitik för Sverige?

Herr talman! Anders Castberger och Martin Olsson har tagit upp frågor som rör den väntade propositionen om ett sameting och en samelag och om rennäringen. Jag vill börja där statsrådet Göransson slutade, nämligen vid konstaterandet att samerna i årets budgetproposition har fått ett ökat anslag för kulturen. Det är naturligtvis mycket positivt, men jag vill i den fortsatta debatten med Göransson i dag påminna om försommaren 1986, när Göransson och jag deltog i de svenska samernas landsmöte här i Stockholm. Då liksom nu talade Göransson om den samiska kulturen som något mycket begränsat. Den gången innefattade begreppet teater och slöjd. Jag förutsätter nu att även språket innefattas i Göranssons definition av samernas kultur. Nu liksom då finner jag mig föranlåten att påpeka att begreppet kultur egentligen innefattar mycket mer än vissa kulturyttringar, vissa områden. Min definition av samefolkets kultur innefattar exempelvis även deras levnadssätt och levnadsförutsättningar, och i andra sammanhang uttrycker även regeringen att renskötseln utgör grunden i den samiska kulturen. Jag föreslår därför att vi i dagens debatt utgår från en vidare definition av begreppet kultur. Något förslag till sameting är inte att vänta under våren. Något sådant var väl inte heller att vänta sedan man läst Åke Wängbergs och Tore Ljungqvists yttrande över ILO-konventionen och konstaterat hur man där desperat försöker undvika rättighetsfrågorna. Man kan också misstänka att just det remissvaret låg till grund för regeringens rennäringsproposition, som riksdagsmajoriteten nyligen avvisade. En annan remissinstans, diskrimineringsombudsmannen, skriver att det vore en skam om inte Sverige ratificerade konventionen. Den är nämligen av mycket stor betydelse för minoritets och ursprungsfolk runt om i världen liksom för våra samer. Han menar också att Sverige, när vi ratificerar konventionen, bör vidta de lagstiftnings och andra åtgärder som behövs för att förverkliga vad både Sveriges och Norges högsta domstolar har konstaterat när det gäller samernas starka rätt till mark, vatten, jakt, fiske, m.m. Vi i vänsterpartiet är av samma uppfattning som diskrimineringsombudsmannen i det fallet. Jag vill än en gång påpeka att Norge och Sverige startade sina samerättsutredningar samtidigt. Norge har inrättat ett sameting. Det gjorde man i september 1989. Norge har också dragit konsekvenserna av Altamålet i högsta domstolen och nu ratificerat ILOs konvention. Jag har mycket svårt att föreställa mig att regeringen medels en skrivelse kommer att kunna meddela riksdagen att konventionen finns. Jag förutsätter att en majoritet i riksdagen kommer att kräva att Sverige ratificerar konventionen, detta som en logisk följd av att riksdagsmajoriteten avvisade propositionen om ändringar i rennäringslagen. Samerna i Norge, Sverige och Finland levde fram till gränsdragningarna på 1800-talet och 1900-talet inom ett gemensamt område. Med den vetskapen är finländskan Kaisa Korpijaakos doktorsavhandling om samiska rättsfrågor -- mycket intressant även för oss i Sverige. I Finland har hennes avhandling fått mycket stor uppmärksamhet, inte minst i massmedia. Det Kaisa Korpijaako bevisar i sin doktorsavhandling är att samerna så sent som under 1700-talet ägde sina marker och att det då inte fanns några tecken på att äganderätten var på väg att försvinna eller var hotad. Den här forskningsrapporten kan förstås vara en obehaglig läsning för somliga delar av majoritetsbefolkningen, men forskningens uppgift är ju även att lyfta fram obehagliga fakta.

Herr talman! Jag får tacka för svaret, fastän det inte var riktat direkt till mig. Mest förvånande av allt är att det i svaret står att frågan om kostnaderna måste lösas. Jag har ingen som helst förståelse för det. Vem skulle säga om en kommun i Sverige att man måste lösa kostnadsfrågan innan kommunfullmäktige kan sammanträda? Det har jag ingen förståelse för. Om Sverige nu inte ganska snabbt förbereder sig för att skriva under ILO-konventionen är det faktiskt enligt min uppfattning en ganska stor skandal. Det är hög tid att börja arbeta mer aktivt för detta. Jag har i går och i dag läst protokollen från interpellationsdebatterna om de fjällnära skogarna och från debatten om rennäringsbetänkandet, och det finns faktiskt inte mycket att tillägga. Olika partiföreträdare har nämligen i dessa debatter verkligen lagt fram grunden för behovet av en samlad samepolitik. Men denna debatt är väl viktig från den synpunkten att den kan väcka arbetet med den samlade samepropositionen ur sin Urbefolkningar har enligt internationell lagstiftning rättigheter som skiljer sig från andra minoriteters rättigheter. Främst gäller det urbefolkningarnas rätt till självbestämmande. Det är en kollektiv rätt att fritt eftersträva ekonomisk, social och kulturell utveckling samt politisk status. Den internationella standard som nu börjar ta form, exempelvis i form av ILO-konvention 169 för urbefolkningar och stamfolk från 1989, erkänner inte bara rättigheter beträffande social och ekonomisk autonomi och självutveckling, utan även rättigheter beträffande miljöskydd och miljörehabilitering. Det är därför från demokratisk synpunkt och miljösynpunkt mycket viktigt att konventionen verkligen kommer till stånd och att den efterlevs och att vi när vi skriver under konventionen -- vilket jag förutsätter -- verkligen efterlever den. Under de senaste åren har utbefolkningarnas egna organisationer vuxit sig större och starkare. Ett världsomfattande nätverk är på väg att utvecklas. Men ofta är deras representanter inte ens med i viktiga världskonferenser om miljön -- ibland därför att deras nationer inte erkänns som självständiga och ibland därför att de inte har råd att skicka egna delegationer, eftersom nationerna tillhör det ekonomiska bottenskiktet. Vi vill nu att regeringen skall öka sina ansträngningar att få i gång förhandlingar om ett fullständigt kärnvapenstopp när det gäller Nordkalotten. Denna fråga har tidigare varit uppe i interpellations och frågedebatter. Tre månader efter det att samerättsutredningen lade fram sitt betänkande sänds det ut på remiss. Varför detta dröjsmål? Den 20 december beslutades om en riksdagsskrivelse om ILO konventionen 169, som jag tidigare har nämnt. Det har gått nästan två månader sedan dess? Att det har varit allmän motionstid kan ju knappast utgöra något hinder, då vi har överhopats av propositioner och skrivelser även under den tiden. De nordiska staterna var aktiva när det gällde den resolutionstext som har lagts jämsides med konventionstexten. Allt skulle spridas, och länderna skulle verka i konventionens anda. För att verka i konventionens anda bör man också påskynda ärendet. Dessutom har regeringen fördröjt den utlovade samlade samepropositionen genom att hösten 1990 dela upp den i två, ja egentligen fyra olika delar: rennäringen, fiskenäringen, slöjdarna, de fjällnära skogarna, sameskolfrågan, samernas kultur och språk samt sametingsfrågan -- ja, det blev ännu fler än fyra delar. Det syns inte finnas någon politisk vilja, och i detta vakuum är samer och Sveriges befolkning osäkra om både regler och rättsläge. Delvis i skuggan av denna osäkerhet har den stora konflikten i Härjedalen seglat upp. Jag anser att regeringen aktivt borde öka möjligheterna till lösningar i detta låsta läge genom att inbjuda parterna i processen till en diskussion och en eventuell medling. Regeringen borde orientera sig ingående i denna fråga. Om regeringen kan göra något kanske det kunde leda till att en process inte längre behövs. Skogsbolagens roll i processen borde man också titta närmare på i denna kamp mellan David och Goliat. Man borde kunna bilda en renkommission. Det har ju bildats en Rehnbergskommission, som blandar sig i saker som regeringen egentligen inte har att göra med. Där har man hot om en lagstiftning i bakfickan. Under buggningsrättegångens förarbete försökte man stifta en ny lag som skulle minska målsäganderätten. I dessa fall har man enligt min mening gått litet längre än vad man egentligen borde. Men att i fråga om samerna ha en medling och kalla in dem till diskussioner är ju inte att gå utanför de rättigheter man har. Kommer regeringen att skriva under ILO konvention 169? Samerna är inte här i dag. De har inte ens funnit det mödan värt att bevaka den här interpellationsdebatten. Sverige är det enda nordiska land förutom Sovjet som saknar ett representativt, folkvalt samiskt organ. Det är hög tid att ändra på det. Det är också hög tid att erkänna samernas rättigheter som urbefolkning i

Herr talman! Ragnhild Pohanka avslutade med att säga att samerna inte har funnit det mödan värt att bevaka riksdagens interpellationsdebatt. Det uttalandet förvånar mig något. Det drabbar ju närmast Ragnhild Pohanka själv. Jag kan för min del konstatera att samerna alltid anser det mödan värt att delta i de överläggningar regeringens arbetsgrupp för samefrågor har om samiska ärenden. Den historieskrivning som redovisas i den här debatten är på många sätt intressant. Den visar på förträngningar och glömska. Möjligen har de debattörer som har lyssnat på olika debatter inte varit med på hela debatterna. Martin Olsson åberopar med stolthet att samerättsutredningen fick sina direktiv av regeringen Fälldin. Det stämmer, Martin Olsson. Det fick den. Jag kommer så väl ihåg hur det var när vi tillträdde. Utredningen kunde inte börja arbeta, eftersom de samiska organisationerna inte godkände de direktiv som den Fälldinska regeringen hade givit. En av mina första uppgifter som ansvarig sameminister var att förhandla med samerna för att vi skulle kunna utarbeta tilläggsdirektiv så att samerna den gången ansåg det mödan värt att gå in i en utredning. Det var så det gick till. Utredningen fick alltså reviderade direktiv för att den skulle kunna arbeta i en riktning som de samiska organisationerna kunde anse rimlig och intressant. Samerättsutredningen har nu kommit med ett slutbetänkande som har gått ut på remiss. Det är viktiga frågor som behandlas. Det gäller t.ex. kulturfrågorna. Berith Eriksson var tydligen inte med på hela det samemöte som vi deltog i år 1986 i Stockholm, eftersom hon säger att för Bengt Göransson är sameisk kultur tydligen bara teater och slöjd. Jag ägnade en mycket stor del av mitt anförande den gången åt skolfrågorna. Skolfrågorna är utomordentligt väsentliga. Jag har sannolikt mer än någon annan av de som under de senaste femton åren har sysslat med samefrågor haft möjlighet att starkt engagera mig. Jag har engagerat mig mycket starkt för att vi skulle kunna få en sameskola i Kiruna, i vetskapen om att man inte kan behandla det samiska språket och den samiska kulturen som en liten exotisk rest som bara skall finnas på småorterna. Men jag noterar att riksdagens majoritet fann det angeläget att kräva bibehållande av en sameskola där de allra flesta eleverna befriades från det samiska språket, från undervisning i det som var kärnämnet i den skolan. Det tyckte jag var litet bisarrt. Jag tillät mig den gången att hävda att jag tyckte att ett minimum av krav på en sameskola var att det undervisades i samiska. Vi har således haft en diskussion under åren, emellanåt med märkliga och bisarra inslag. Nu har vi gått vidare. Vi har fått det utredningsmaterial som behövs. Det ligger ute på remiss. Jag har uttalat mig för sametinget i skilda sammanhang. Med det interpellationsspråk som tillhör riksdagsbehandlingens formalia säger jag att jag i princip är positiv till det. Jag har formulerat det på annat sätt när jag har talat offentligt och när jag har mött samerna. Jag har sagt att jag tycker att vi skall ha ett sameting. Däremot kan jag inte säga som Ragnhild Pohanka, som med ett helt underbart lättsinne säger att hon inte har någon förståelse för att kostnadsfrågor måste lösas. Det förstår jag. Jag har hört det förut. Jag har upptäckt det när miljöpartiet har agerat i denna kammare. Man har ingen som helst förståelse för att man måste kunna betala räkningarna. Det handlar faktiskt inte om att inte inrätta ett instrument för något som helt saknas, utan det gäller att skapa ett nytt organ och att förändra strukturen. Jag kan tänka mig att många kommunfullmäktigeförsamlingar skulle hesitera inför inrättandet av nya nämnder. De kanske skulle få vänta med denna nämnd ett år eller två, eftersom det inte finns resurser under det kommande budgetåret. Jag är övertygad om att många kommuner har gjort det i vetskap om att de då kan skapa en god lösning. Sametinget kommer. Ragnhild Pohanka säger att regeringen borde ingripa i den process som förs i Härjedalen. Jag har avvisat den tanken. Jag har nämligen så ofta mött de motsatta argumenten. Man har sagt att när man inte är nöjd med politiska beslut så vill man gå till domstol. Det är ett mycket vanligt krav i våra dagar. Många tycker att man skall kunna gå till Europadomstolen för att i domstol få överprövat de beslut som fattats i politiska församlingar. Här har vi en företeelse som är civilrättsligt reglerad. Det rör sig om en tvist mellan parter där det finns domstolsförfarande redovisat. Det är rimligt att man då faktiskt använder domstolsförfarandet för lösning i stället för att säga att man tycker att det är obehagligt och dyrbart att gå till domstol, så därför får vi här ta ett politiskt beslut. Sedan skulle man begära överprövning av det i domstolen. Nu har vi domstolsförhandlingen som ingår i en civilrättslig reglering. Då måste vi faktiskt se vad domstolen säger. Om detta i sin tur skapar sådana konsekvenser att det krävs politiska beslut och politiska åtgärder, får vi pröva dem då. Vi kan dock inte ta över domstolens handläggning av en civilrättslig process. Till sist vill jag ta upp ILO-konventionen. Det är tradition att regeringen föreslår riksdagen godkännande av en internationell konvention först när regeringen är övertygade om att vår lagstiftning lever upp till konventionens krav. Det fanns en rad brister som remissbehandlingen har visat. Vi kommer nu att beakta dem, se över dem i beredningen av förslaget och att se till att ett eventuellt förslag om godkännande av konventionen blir slutpunkten i den process som pågår. Att vi sedan lägger fram information för riksdagen sker i enlighet med den skyldighet vi har inom ramen för våra internationella åtaganden.

Herr talman! I min kommentar till interpellationssvaret försökte jag i huvudsak hålla mig inom ramen för det jag hade tagit upp i min interpellation. I interpellationen nämnde jag ILO konventionen som ett exempel på åtgärder. Jag tänker nu inte gå in i någon debatt om det, eftersom jag utgår ifrån att riksdagen senare kommer att få tillfälle att debattera detta. Jag ställde dock en del kompletterande frågor som anknöt till interpellationen. Innan jag går in på dem vill jag dock säga att jag fäste mig vid vad utbildningsministern sade om förträngningar och glömska. Jag vet att den tillträdande socialdemokratiska regeringen utfärdade tilläggsdirektiv och att de i princip inte avvek ifrån de direktiv som redan var utfärdade. Det var således en komplettering, som kanske behövdes för att de samiska representanterna skulle vara nöjda. Om vi nu skall dra fram ur glömskan hur utredningsarbetet har bedrivits kan man nämna att kort tid efter det att utredningen hade inlett sitt arbete lämnade representanter för Samernas riksförbund, SSR, utredningen därför att de inte var nöjda med direktiven. Enbart tack vare utredningens ordförandes Hans-Åke Wängbergs, diplomatiska talang återkom de samiska representanterna efter hand till utredningen, så att utredningen blev så representativ som den skulle vara. Jag tycker att även detta bör sägas i det här sammanhanget. Jag är glad över att utbildningsministern säger att sametinget kommer. Utbildningsministern fortsätter dock att tala om kostnaderna. Vi har nog litet olika meningar om detta. I varje tidigare sådan här debatt har jag sagt att demokrati måste få kosta. Med hänsyn till de skyldigheter som vi har gentemot en minoritetsbefolkning och med hänsyn till vad man gjort i övriga nordiska länder tycker jag att det är självklart att sametinget skall genomföras så snart man har löst frågan praktiskt. I övrigt uppehöll sig utbildningsministern inte så mycket vid mina kommentarer. Jag fick inget besked om varför det har tagit drygt två och en halv månad att bestämma sig för att skicka ut slutbetänkandet på remiss. Jag fick ingen synpunkt när det gäller grundlagsstadgandet och inte heller om den viktiga frågan om hur regeringen tänker arbeta för att få en bred lösning så att man inte riskerar att det återigen blir ett nederlag i riksdagen och att det kommer ett förslag som det blir starkt missnöje med från samiskt håll. Jag ber utbildningsministern att i sitt nästa inlägg ta upp de frågor som jag ställde i mitt förra anförande.

Herr talman! Jag har inte heller fått svar på mina frågor, utan jag har fått en hel del tvetydiga kommentarer med anledning av mitt anförande. När det gäller kostnadsfrågor har miljöpartiet en balanserad budget, vilket kanske inte alla kan lägga fram. Det är inge tvivel om detta. Det här är småpotatis. Hur stor del av en promille av statsbudgeten skulle detta kosta? Som en jämförelse kan sägas att man satsar miljarder på vägar och broar som inte alltid ens är i behov av reparation. Där finns det miljarder, men det finns inte den summa som behövs för att hålla demokratin uppe i Sverige. Jag frågar än en gång: Vilken kommun i Sverige skulle kunna säga att vi inte har råd att ha fullmäktige och därför skall vi i stället ha en ordförandeberedning? Utbildningsministern har helt och hållet, medvetet eller omedvetet, missuppfattat mig när det gäller den medling som jag föreslog i konflikten i Härjedalen. Jag talade om en medling. Jag skulle inte drömma om att vi skulle föreslå att lägga oss i rättsväseendet. Däremot behövs en medling. Om regeringen ställer upp på medling är det självklart att parterna deltar i den. Vad som sedan kommer ut av den, kan man aldrig veta i förväg. Det finns behov av att någon tar tag i detta innan denna process ytterligare raserar förtroendet mellan grupperna. Det är också mycket viktigt att man tittar på skogsbolagens roll i processen. För övrigt vill jag om möjligt gärna ha en tidsangivelse för när en samlad sameproposition kan komma och när man kan tänka sig att få ett beslut eller ett förslag om att skriva under ILO konventionen. Det är det två huvudsakliga frågorna i dag.

Herr talman! Det kanske var något annat landsmöte än det som ägde rum år 1986 i Folkets hus i Stockholm som Bengt Göransson tog upp skolfrågorna på. Däremot tog jag upp språk och skolfrågorna på det landsmötet. Jag ställde kanske en mycket vid fråga, men jag tycker inte att jag har fått något som helst svar på den. Som rennäringslagen ser ut i dag får samebyn endast bedriva renskötsel och att man måste vara medlem i samebyn för att få bedriva renskötsel. 10 % av samerna i Sverige är sysselsatta inom rennäringen. Med den lagstiftning som vi nu har måste antalet samer som kan leva av renskötsel hela tiden minska. Det är en logisk följd, eftersom renantalet per familj måste öka för att familjerna skall kunna försörja sig. Vi kan endast uppfylla vår målsättning att bevara och utveckla den samiska kulturen när vi på allvar har uppmärksammat problemet i hela dess vidd. Ett problem är rennäringen. Det finns dock andra näringsfång och verksamheter med band till rennäringen. Dessa samiska näringars och verksamheters förutsättningar måste också belysas. Vi kan inte fortsätta med den samepolitik som innebär att samerätt skall vara någon sorts privilegier som staten i nåder tilldelar samerna. Samernas rättigheter måste klarläggas. Samerna måste få möjligheter att själva utveckla sin kultur och sina näringar. Vi måste arbeta på att ta bort de hindrande lagregleringar som finns i dag. Det måste inrättas ett självständigt organ, ett sameting. Vi måste sträcka oss längre än de absoluta minimireglerna när det gäller rättighetsnivån för urbefolkningar enligt folkrätten.

Herr talman! Bengt Göransson försöker bygga upp något som ger intryck av försvar för sitt personliga engagemang. Jag tvivlar verkligen inte på statsrådets personliga engagemang. Riksdagen har dock begärt ett förslag om en samlad samepolitik. Den socialdemokratiska regeringen är känd för att inte ge klara besked, men människorna vill ha klara besked. Skall det vara så svårt att åtminstone ge ett klart besked om när klara besked kommer att ges? Är regeringen, Bengt Göransson, kanske inte helt säker på att den avser att efterkomma riksdagens beslut? Bengt Göransson sade att han inte vill ingripa i de svåra konflikterna som gäller rennäringen som har uppstått under sommaren, hösten och delvis nu under vintern. Det kan vara en klok politik. Vem övertalade då regeringen att lägga fram höstens proposition, som riksdagen satte tummen ner för? Nog var det ett försök att ingripa. Intrycket av att det var en brandkårsuttryckning för att ingripa i konflikten förstärktes av den socialdemokratiska riksdagsledamoten Margareta Winberg, som i ett av sina mera uppbragta inlägg sade att regeringen har begripit de svåra konflikterna och lägger fram ett förslag för att vi skall slippa krig mellan storsvenskarna och samerna. Det är dock klart att frågan om hur rak regeringens kurs verkligen är i denna fråga insmyger sig. Bengt Göransson svarade inte heller på frågan om det kommer ett samlat förslag om något som kan kallas för samepolitik i mera heltäckande bemärkelse. Den frågan återstår fortfarande för Bengt Göransson att svara på.

Herr talman! Tillkomsten av samerättsutredningen år 1982 var för mig utomordentligt lärorikt. Som jag nämnde i mitt förra inlägg ville de samiska organisationerna från början stå utanför därför att de inte kunde godkänna de direktiv som utredningen hade fått. Vi fick en konfliktpunkt till, och den har varit mycket besvärlig under åren. Den konflikten hade att göra med att den stora organisationen, Svenska Svenska Samer -- det sannolikt mycket mindre förbundet, även om det har diskuterat huruvida detta är ett större förbund -- skulle vara representerat. Regeringen ansåg att alla de organisationer som hävdar sig som samiska måste få möjlighet att vara med i utredningen. Detta var en konflikt som vi hade, och den tog det ganska lång tid att lösa innan vi fick samtliga organisationer med. Jag är glad att alla blev med i utredningen. Att utsändandet av en remiss ibland kan dröja vet vi, och det är klart att ett statsråd kan stiga upp med skammens rodnad på kinderna och säga att det är synd att vi inte gåt ut med remissen tidigare. Jag gör det! Frågan om vilka förslag som kan komma att läggas fram i propositionerna är jag i dag förhindrad att besvara. Jag kan bara säga, och det är viktigt att understryka det, att regeringen är angelägen om att lägga fram den samlade proposition som riksdagen har beställt. Den kräver emellertid att alla frågor vägs in. Det uttalande som riksdagen gjorde med anledning av den proposition som i höstas avvisade innebär att remissbehandlingen på samerättsutredningens slutbetänkande måste genomföras innan regeringen kan lägga fram den beställda propositionen. Den propositionen kan därför inte komma i vår -- det beskedet kan jag ge. Anledningen härtill är att samerättsutredningens slutbetänkande är så viktigt och att, Berith Eriksson, samerna är fler än de renskötande samerna. På den punkten ställer jag mig frågande till vad Berith Eriksson egentligen menar när hon säger att samerätt inte får vara privilegier som i nåder utdelas. ''Privilegier'' är naturligtvis ett dramatiskt ord, men bakgrunden är att det som är förutsättningen för den samiska näringen renskötseln är att denna i realiteten är en ensamrätt. Där finns det en konflikt med en rad andra lagar i vårt samhälle, lagar om etableringsrätt, fritt näringsutövande osv. Vem som helst får faktiskt inte idka renskötsel. Detta är ett av de svåra problemen. De som tror att det är storsamhället som i det avseendet uppträder entydigt mot den samiska befolkningen skall möjligen fundera över vari konflikten mellan SSR och LSS egentligen består. Jag är angelägen att säga, att för att renskötseln skall kunna bestå som en central del av den samiska näringen, kan man inte lägga allmänna näringsfrihetsperspektiv på den frågan. Man måste ha det som Berith Eriksson i realiteten avvisar, nämligen rätten att säga att vi måste begränsa rättigheterna. Det är vad det handlar om, och det är detta som gör de här frågorna så komplicerade. De kan inte behandlas med det lättsinne som jag tycker ibland sker när man säger att det bara är att använda riksdagen som ett forum som gör uttalanden utan att se på konsekvenserna. Vi har varit med och arbetat fram ILO konventionen. En ratifikation kommer som en konsekvens av att vi har sett till att de oklarheter och brister som finns i svensk lagstiftning har undanröjts, så att vi kan bekräfta tillämpningen genom en ratificering. Det är detta som är poängen, och det är det viktigt att säga. Ragnhild Pohanka återkommer till den process som förs uppe i Härjedalen. Hon säger att regeringen väl ändå kan medla. Men regeringen har ju försökt att medla. Landshövdingen i Jämtlands län, som är statens högste ämbetsman i länet, har gjort oerhörda ansträngningar för att medla mellan de stridande grupperna. Landshövdingen har konstaterat att han har misslyckats med den uppgifter. Medlingen har alltså misslyckats, och jag beklagar att så är fallet. Jag tvingas då att säga att regeringen i det läget inte kan ta över den rättsprocess som blir en konsekvens av att man inte godkände medlingsförslagen. Jag försäkrar att landshövding Sven Heurgren har lagt ner ett oerhört arbete på att föra denna fråga till en lösning utan process. Vi får nu se vad detta får för konsekvenser. Det är möjligt att parterna upptäcker att processen får så stora konsekvenser att de säger att de avstår från processen och ber landshövdingen att hjälpa dem en gång till. Med kännedom om landshövding Sven Heurgrens utomordentligt goda vilja och stora förmåga är jag säker på att han i det ögonblicket är beredd att säga att han gör ett försök till.

Herr talman! Jag är medveten om problemen och de avvägningar mellan olika intressen som måste göras i dessa frågor. Innan jag går in på detta vill jag uttala min uppskattning över att utbildningsministern helt enkelt erkänner att förseningen av remissen var ett misstag. Då behöver vi inte diskutera detta mer, men det hade kanske kunnat skrivas in något klarare i det utdelade svaret. Vi skall komma ihåg att det svenska samhället har ett ansvar för den samiska befolkningen och för den samiska kulturens fortbestånd. Vi får heller inte bara se till rennäringen, utan denna ingår i den samiska kulturen i vid mening. Vi har haft en rennäringslag men inte någon samelagstiftning i vårt land. Det är genom en sådan som vi skall kunna flytta fram positionerna, så att vi kan se den samiska kulturen som en helhet. Tidigare har det endast varit rennäringen som man i detta sammanhang tagit hänsyn till. Skall de samiska traditionerna, kulturen och språket kunna fortleva är det viktigt att så många som möjligt i den samiska befolkningen deltar i det arbetet och inte enbart den minoritet som renskötarna utgör. Men åter till frågan om hur det kommer att gå med riksdagens uttalande -- det var ju det som var utgångspunkten för min interpellation. Jag tycker ändå att den här diskussionen har varit nyttig. Det har gjorts en del klarlägganden. Visserligen är många frågor obesvarade, men jag skall inte upprepa dessa nu. Jag tar fasta på att utbildningsministern sade att regeringen är angelägen om att lägga fram en samlad proposition. Utbildningsministern nämnde i sitt inlägg folkhögskolan, men den frågan finns inte med i det utdelade svaret, och det var därför jag inte kommenterade detta. Jag hoppas att de krafter inom regeringen som vill åstadkomma en positiv lösning av frågan om en samlad samepolitik skall stärkas varje gång vi debatterar denna fråga i kammaren. Jag hoppas också att finansdepartementets uppgift att hålla tillbaka statsutgifterna inte skall få utgöra ett hinder för inrättandet av ett sameparlament och för andra viktiga åtgärder inom samepolitiken, som kan komma att kosta något för den svenska staten.

Herr talman! Nu kom det! Det är rennäringslagen som är grunden och orsaken till de kontroverser och motsättningar som finns mellan de samiska organisationerna i dag. I klassisk kolonialanda innebar införandet av rennäringslagen och den utformning denna fick att man delade samerna i renskötande och icke renskötande samer; man fråntog alla andra samer deras rättigheter. Det är i det ljuset man måste se dagens konflikter. Man kan inte vara historielös om man skall försöka hitta vägar för att lösa dessa konflikter. Som Bengt Göransson sade måste man vara medlem i en sameby för att få bedriva renskötsel. Men det är också så att samebyn endast får bedriva renskötsel. Det är någonting som jag anser att man på allvar måste ta itu med. En sameby borde som juridisk enhet kunna få bedriva även andra näringar, exempelvis förädling av renkött, sameslöjd och turism. T.o.m. när det gäller att förvalta allmänningsskogar kan det finnas många öppningar om man verkligen går in för att finna sådana. Lantbruksstyrelsens rennäringsdelegations tilltag i fjol i samband med nödutfodringen i Norrbotten att begära in renlängderna klargjorde med all tydlighet att regeringens försök att motverka utvecklingen att antalet renskötande samer minskar går ut på att alla skall ha ungefär lika stora hjordar och att alla renskötande samer skall ha lika stor inkomst, vilken då bestäms av regeringen. Vilka reaktioner skulle det inte bli i Sverige om regeringen försökte reglera svenska småföretag på samma sätt! Eller har Bengt Göransson någon annan modell för att bromsa denna utveckling, dvs. att antalet renskötande samer hela tiden minskar? Med nuvarande regler kan utvecklingen inte bli någon annan.
Herr talman! Om det hade funnits en samepolitik och ett sameting är det möjligt att den här processen hade kunnat undvikas. I detta vakuum där samerna icke har möjlighet att sätta makt bakom sina ord och där man inte kan föra en riktig samepolitik, händer det saker. Jag säger inte att det är så, utan att det möjligen kan vara så. Man skulle här kunna vinna inte bara pengar utan också enighet. De sår som rivs upp i den här processen kan det ta generationer att läka, och detta är naturligtvis mycket allvarligt. Om jag fattade utbildningsministern rätt kommer ILO-konventionen nu att skrivas under. I så fall kan vi bemanna oss med litet tålamod; förutsättningen är bara att undertecknandet kommer att ske. I en skrivelse från samerna till regeringen heter det: ''Statens samepolitik i dag skapar utrymme för tvehågsenhet och ett slags vakuum. Den svenska folkopinionen har en annan syn på hur den statliga samepolitiken skall vara utformad. Tidpunkten är inne för att ta det samlade grepp som står i samklang med denna opinion. Det borde därför ligga i regeringens intresse och ansvar att göra detta snabbt och att skapa dessa förutsättningar.'' Detta är ett samlat samiskt krav.

Herr talman! I slutet av denna interpellationsdebatt nalkas vi ändå på vissa punkter någon form av samsyn. Martin Olsson pekar på, och det uppskattar jag mycket, att detta är komplicerade frågor, som kräver noggranna överväganden. Jag vill gärna till Martin Olsson uttala en uppskattning. Han, liksom Anders Castberger, är de som jag mest har mött när vi diskuterat samefrågor, och jag har lärt mig att uppskatta deras engagemang och kompetens. Att folkhögskolan inte behandlades i det på förhand utsända interpellationssvaret beror inte på att den frågan skulle vara oklar. Det beror i stället på att den behandlas i en proposition som i alla sina delar inte var färdig när interpellationssvaret utarbetades. Det är alltså inte sameskolfrågan som på något sätt har varit komplicerad. Berith Eriksson viker fortfarande undan från ett av huvudproblemen genom att föra in begreppet ''kolonialt synsätt''. Det finns ju faktiskt spänningar mellan de samiska organisationerna, mellan samerna själva. Det är viktigt att erkänna de spänningarna -- vi måste se dem. För mig är det två punkter som är centrala i detta sammanhang. Jag har när det gäller synen på rennäringen accepterat uppfattningen att renskötsel bara kan bedrivas i vissa delar av landet, dvs. att det finns geografiska begränsningar. Man kan därför inte ha filosofin att alla som har rätt att beteckna sig som samer också har rätt att bedriva renskötsel. Den stora gruppen samer bor i Stockholm, Göteborg och södra Sverige. Vi måste alltså acceptera ett inskränkande synsätt för att kunna se till att rennäringen skall kunna behållas i Sverige. Den andra huvudfrågan är: Hur bevarar man och utvecklar ett samiskt språk och en samisk kultur för den samiska folkgruppen som helhet? Det gör man genom att satsa på kultur och språk, och det gör vi med mycket stor energi. Martin Olsson avslutade med att säga att han hoppas att finansdepartementets och finansministerns ambitioner att hålla tillbaka statsutgifterna icke skall hindra en god samepolitik. Jag hoppas, Martin Olsson, att finansdepartementets och finansministerns ambitioner att återställa den samhällsekonomiska balansen mycket snabbt skall leda till det resultatet att vi får möjlighet att genomföra den goda samepolitiken.